Herr talman! Jag skall ta upp ett par andra frågor inom utbildningsområdet och börjar med ett känt citat: »Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna.» Så lyder ingressen till artikel 26 i den nu mer än tjuguåriga allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vi vet hur bjärt ljuset i denna artikel, i likhet med många andra i rättighetsförklaringen, kontrasterar mot verklighetens mörker för stora delar av vår mänsklighet. Sedan artikeln antogs av FN:s generalförsamling år 1948 har tre till fyra primärskolegenerationer i uländerna passerat vad som kan betecknas som deras normala grundutbildningsperiod. En del har varit med bland de lyckliga som tagits in i vad vi kallar grundskolan, och förvisso ett ökat antal. En tredubbling av antalet intagna skolbarn har ägt rum i u-länderna under perioden 1950—1955. Men befolkningsexplosionen innebär trots denna kraftiga expansion av utbildningen att antalet som ställts utanför skolan har vuxit snabbare. Därtill kommer det dystra faktum att inte ens ett barn av tre som börjar grundskolan går skoltiden ut. På högre stadier är bortfallsprocenten ännu större. I den i höstas publicerade och mycket uppmärksammade rapporten från Pearson-kommissionen påvisas åtskilliga ljusa drag i u-ländernas utveckling. Rapporten tillbakavisar det hopplöshetens kramptillstånd som drabbar våra sinnen när vi funderar över u-ländernas situation. Men visst finns det allvarliga och pessimistiska inslag i rapporten. Dit hör naturligtvis den snabba folkökningen, som neutraliserar många förbättringar. Man konstaterar exempelvis att det blir svårt att ta bort de stora brister som föreligger inom utbildningen. Krafttag måste till för att inte ännu större brister skall uppstå. Det skulle vara lätt att göra en lång katalog över u-ländernas kolossala svårigheter med utbildningsfrågorna, och det skulle inte heller vara så svårt att med siffror redovisa de svårartade problem vi har i de så kallade i-länderna på utbildningens område. Det gäller exempelvis den snabbt stigande utbildningskostnaden per elev i förhållande till de knappa samhällsekonomiska resurserna. Det gäller också efterfrågetrycket som nära nog håller på att spränga våra utbildningsanstalter inifrån. I Sverige har vi inom kort — läsåret 1972 71 anger årets statsverksproposition en gymnasiefrekvens på 32 procent, en fackskolefrekvens på 21 procent och en reducerad yrkesskolefrekvens på 39 procent. Det betyder att 92 procent av årskullen tas in i mellanskolan, vilket är 7 procent mer än vad som tidigare beräknats. Prognoserna för antalet närvarande universitetsstuderande har hittills ständigt överträffats. Läsåret 1968/ 69 hade vi mer än 100 000, vilket betyder en fördubbling av studerandeantalet på fyra år. Liknande efterfrågetryck kan redovisas för land efter land. Givetvis blir inte den ekonomiska påfrestningen lika stor för ett land som Sverige med dryga 20 procent av befolkningen i utbildningssystemet som för exempelvis Ghana, Indien eller Marocko med omkring 50 procent av befolkningen i skolåldern. Förklaringen är naturligtvis den stora skillnaden i medianålder. U-ländernas »yngre» befolkning lägger en större försörjningsbörda på de vuxna i yrkesverksam ålder. Till de problem jag nu har berört och som närmast kan mätas i studerandeantal och pengar kommer de sociala och pedagogiska, som under senare år lett fram till våldsamma händelser vid flera av de ledande universiteten i Tjeckoslovakien, Frankrike, Västtyskland, Italien, Polen, Spanien, USA och i nedtonad form också observerats hos oss i Sverige. Mot den bakgrunden är det inte obefogat att tala om »utbildningens världskris». Problemen har analyserats på ett utmärkt sätt i Philip H. Coombs bok med samma namn. Coombs har under 1960-talet varit chef för International Institute for Educational Planning i Paris. Syftet med det material han presenterat var att det skulle utgöra diskussionsunderlag för en stor internationell utbildningskonferens i USA 1967 — en konferens som enades om följande förslag som grundval för ett konstruktivt handlingsprogram: angelägenhet för varje land på jorden, och utbildningsplaner kan genomföras med garanterad framgång endast om de görs med hänsyn till utbildningsväsen och utbildningsplaner i andra länder. 2. Ett lands utbildning kan inte längre ses som en serie självständiga företag på olika nivåer, med helt skilda mål. Utbildningen måste inom varje samhälle betraktas som en helhet med väl avstämda delar — en jämvikt som i sin tur återspeglar samhällets krav och de resurser som finns tillgängliga för att möta dessa krav. 3. Det är utan tvivel en kris att utbildningen inte kan utföra det som förväntas av den. Krisen yttrar sig på två sätt. För det första klyftan i världen mellan de enskildas hopp och samhällets behov å ena sidan och utbildningssystemets möjligheter å den andra. För det andra en ännu större klyfta mellan u-länderna, vilkas helt otillräckliga resurser grinar dem i ansiktet, och i-länderna som alltmer blir upptagna av sina egna behov. 4. Utbildningens program, utformning och administration samt själva undervisningen kräver i alla länder, både rika och fattiga, att den allra största uppmärksamhet riktas mot olika sätt att ersätta stelhet med nytänkande, traditionella eller förlegade idé er med nya grepp och initiativ. Utifrån de nu citerade teserna redovisar den vid konferensen samlade världsexpertisen på utbildningsfrågor en rad handlingslinjer, som är värda ett ingående studium men som tiden inte medger att diskutera vid det här tillfället. Herr talman! Vad föranleder mig då att uppehålla mig så länge vid de internationella utbildningsfrågorna i denna remissdebatt? Svaret är enkelt. I en av de citerade konferensteserna sägs att i-länderna blir alltmer upptagna av sina egna behov medan u-ländernas otillräckliga resurser grinar dem i ansiktet. Skoldebatten i de industrialiserade länderna måste i fortsättningen på elt helt annat sätt inriktas på de internationella — utbildningsproblemen. Det är också motivet till att UNESCO utlyst 1970 som ett internationellt utbildningsår. Jag hade hoppats finna några konkreta förslag i årets statsverksproposition som motsvarade de krav man kan ställa på Sverige utöver anslutning med ord till det internationella utbildningsåret. Det enda positiva jag funnit är det vidgade utrymme som de nya läroplanerna får för internationella frågor och den relativt ringa ökningen av den del av u-landsbiståndet som går till undervisning. Jag skulle vilja fråga vår nye utbildningsminister om han inte tycker att tiden är mogen för ökad aktivitet från svensk sida på detta område. Efter genomläsning av utbildningsminister Ingvar Carlssons första bilaga 10 till statsverkspropositionen vågar jag mig på att göra den bedömningen att han helt i enlighet med målsättningen i månfärdernas tidevarv strävat efter en mjuklandning. Han har, tycker jag, lyckats hyggligt i denna strävan. Åttonde huvudtiteln ökar med en dryg halvmiljard på driftsidan. Men hur de nya miljonerna skall användas i den mån de inte utgör automatiska kostnadshöjningar är svårt att bedöma för dagen. Det karakteristiska med statsrådet Carlssons »debutåtta» är att den i så hög grad saknar udd. Var gång man närmar sig de svåra punkterna möts man av beskedet att förslag skall läggas i en senare proposition eller att utredning pågår. Exemplifieringen på detta kan göras lång. Den besvärliga betygsfrågan hänskjuts till utredning av skolöverstyrelsen. Några besked i skoldemokratifrågorna ges inte i väntan på SISK:s förslag. Beslutet om de omdiskuterade IMU försöken flyttas fram ytterligare ett år. De komplicerade statsbidragsreglerna, som med fog ansetts utgöra ett hin Statsverkspropositionen m.m. der för en rationalisering av utbildningen, fortsätter departementet att utreda. I väntan på den utredningen tar departementschefen inte heller ställning till förslaget om skolintendenter. Arbetsnamnet mellanskolan hänger med som en kardborre även i årets statsverksproposition. Riksdagen uttalade sig som bekant klart i den namnfrågan redan 1968. Man skulle vilja fråga: Vad väntar utbildningsministern på? Ännu längre har riksdagen väntat på förslag om riksinternatskolorna. Nu aviseras en särproposition under våren. Samma löfte ges om den mycket viktiga vuxenutbildningen, vilket herr Thorsten Larsson tidigare varit inne på. Med anledning av den bebådade skattepropositionen kommer vi också senare att få förslag om vissa justeringar av det studiesociala stödet. Det större greppet får vänta i avvaktan på pågående utredningsarbete. Ja, herr talman, den här redovisningen klargör hur fylld av undanglidningar årets utbildningshuvudtitel är. Vi får därför vänta med debatterna i de mer kontroversiella frågorna. Men en av de uppräknade punkterna vill jag ändå beröra litet ytterligare redan nu. Det gäller privatskolorna. En proposition, avsedd att föreläggas riksdagen i mars, förbereds beträffande det förslag som framlades redan 1966 av internatskoleutredningen om fyra s.k. riksinternatskolor.

Därtill kommer att det enhälliga förslag utredningen framlagt om riksinternatskolor fått ett mycket positivt mottagande. Det finns inte anledning att nu diskutera motiveringarna till förslaget. Låt mig ändå personligen säga att det visserligen är mycket värdefullt med ett enhetligt skolsystem, men att jag tycker att vi även i framtiden kan ge plats för några privata skolors verksamhet. Erfarenheten visar att pedagogiska innovationer mycket ofta lanseras just via dessa skolor, som intar en något friare ställning i vårt mycket omfattande skolsystem. Jag har därför, herr talman, medan propositionen förbereds i departementet velat uppmana till generositet vid behandlingen av de här skolorna, så att i varje fall de skolor för vilka skolöverstyrelsen tillstyrker anslag i sina senaste petita skall få väsentligt förbättrade statsbidrag. Det kan förtjäna att bli påpekat att ganska avsevärda investeringar gjorts vid de här skolorna. Grännaskolan som jag känner bäst till har sedan den startade 1963 investerat 6,3 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor utgör statsbidrag. Den mycket intressanta försöksverksamhet som bedrivs vid Grännaskolan har således tillkommit efter stora ekonomiska uppoffringar, men den har varit framgångsrik. Man måste utgå från att utbildningsministern när han lägger sitt förslag på riksdagens bord i mars beaktar detta och då säkerställer Grännaskolans framtid. Annat vore pedogagiskt och ekonomiskt oförnuft. Grännaskolan tilldrar sig intresset kanske framför allt från de synpunkter jag inledde mitt anförande med — de internationella. Mig veterligt finns det ingen annan skola i Sverige som nått så långt med fördjupningen av de internationella momenten i lärostoffet som Grännaskolan. Undervisningen bedrivs i stor utsträckning på engelska för samtliga elever. Nya försök pågår med placering av elevgrupper utomlands. En avdelning i första årskursen av gymnasiet förlades 1968 till en skola som byggts upp i England. Denna avdelning genomgår innevarande läsår sitt andra studieår vid skolenheter som inrättats i Tyskland och Frankrike, varvid eleverna fördelas på dessa efter det B-språk de valt. Sista gymnasieåret tillbringas vid moderskolan i Gränna.

Herr talman! Jag vill ta upp två frågor av principiell natur beträffande utbildningspolitiken i vårt land. Den ena gäller själva metodiken vid genomförandet av reformer, den andra berör skolans möjligheter att förändra attityder och värderingar hos eleverna. Jag vill dessutom något kommentera regeringens sätt att presentera budgetförslaget för åttonde huvudtiteln. De senaste decenniernas utveckling på utbildningens område karakteriseras inte bara av en väldig expansion i kvantitativt avseende utan också av en genomgripande omorganisation av hela vårt skolväsen. Åtskilliga skolformer har upphört att existera eller integrerats i en enhetligare organisation. Nya har tillkommit. Hur har då dessa strukturella förändringar av vårt skolväsen genomförts? Man torde kortfattat kunna svara: Genom ett mycket omfattande utredningsarbete och en omsorgsfull behandling i de politiska instanserna. Utredningsarbetet har också innefattat viss målinriktad forskning och dessutom beträffande grundskolan en omfattande försöksverksamhet. Ingen torde kunna förneka att reformerna förberetts väl. Det finns dock undantag — UKAS-reformen och forskarreformen från förra året. Det märkliga är emellertid att man gjort så litet för att undersöka i vilken utsträckning de uppställda målen faktiskt uppnåtts. Systematiska försök att värdera resultaten av skolreformerna har således i stort sett saknats. I vissa fall har dock verksamheten så totalt korrigerat planritningarna att en omkonstruktion framtvingats. Detta gäller exempelvis linjevalet i grundskolan. Det bör likväl noteras att skolöverstyrelsen följer upp den senaste gymnasiereformen genom det s.k. lagprojektet. Detta är utmärkt. Det lovar gott för framtiden. Nationalekonomen Assar Lindbäck berörde den här problematiken i en uppsats för ett par år sedan. Han skrev bl.a. följande: »Det är egentligen ganska anmärkningsvärt att man lägger ner så stor omsorg på statligt utredningsarbete innan reformer kommer till, medan däremot systematiska undersökningar om reformernas effekt praktiskt taget aldrig kommer till stånd. En systematisk forskningsinsats för att undersöka om uppställda mål inom reformpolitiken verkligen realiserats borde vara en central uppgift för både reformverksamhet och <samhällsvetenskap. Man skulle behöva ett slags ”signalsystem”, som ger löpande information om vad som händer sedan en reform genomförts, så att man snabbt kan anpassa åtgärderna när någonting ser ut att ”gå på sned”. För närvarande kan det dröja ett eller flera decennier innan man fått klart för sig, om resultaten av vissa reformer motsvarat förväntningarna eller ej.» Hur har då vårt svenska skolväsen blivit? Ett uppriktigt svar måste bli att vi vet ganska litet om i vilken utsträckning målsättningen förverkligats, hur skolan faktiskt fungerar i praktiken. Vi känner självfallet däremot den yttre strukturen. Man skulle en smula schematiserat kunna säga att vi fått ett i hög grad enhetligt skolsystem med stora skolenheter. Eftersom grundskolan kommer att bli än mer enhetlig och integrationen på det gymnasiala stadiet kommer att drivas ännu längre, kommer 1970-talets skolväsen att i stort sett bestå av en för alla elever i åldern 7—16 år lika utformad obligatorisk skola samt en organisatoriskt sammanhållen men innehållsmässigt differentierad gymnasieskola. Man torde med fog kunna tala om en långt driven uniformering av skolväsendet i Sverige. Utvecklingen mot ett alltmera enhetligt skolsystem medför onekligen risker för att elevernas individuella läggning kommer att beaktas alltför litet. Den i och för sig naturliga ambitionen att ge alla elever vad man brukar kalla en enhetlig referensram får inte innebära att man skall söka skapa något slag av »enhetselev» och än mindre en »enhetsmedborgare». Särpräglade och självständiga individer utgör en tillgång i ett samhälle med starka konformitetstendenser. Vad gäller skolans faktiska funktion måste vi alltså konstatera att vår kunskap är starkt begränsad. Personligen anser jag inte att det finns skäl att tro annat än att vi har en skola av i stort sett god kvalitet. Det är emellertid uppenbart att brister finns, brister som skulle kunna rättas till, om ambitionen att undersöka hur skolan faktiskt fungerar vore lika stor som att med visionär accent formulera läroplanernas ”mål och riktlinjer”. Det har i själva verket blivit så att läroplanens målsättning ofta får fungera som ett slags alibi för skolans resultat. I samband med förslag om förstärkning av undervisningen i vissa stycken — framförda exempelvis i riksdagsmotioner — hänvisas ofta till läroplanen. Men detta är inte tillräckligt. Det förhållandet att något ingår i målsättningen — att skolan exempelvis skall främja elevernas utveckling till ”harmoniska människor” — utgör verkligen ingen garanti för att målet nås. Skolans värld är nämligen fylld av motstridande tendenser och konkurrerande syftemål. Gentemot en strävan att stimulera eleverna till samarbete och samverkan står exempelvis inte bara pedagogiska krav på individualisering och på en skyldighet att mäta och betygsätta individuella prestationer utan också elevernas egna betygsambitioner. Gentemot en önskan att ge eleverna möjlighet till fria och självständiga studier står en tendens till hårt styrd inlärningsmetodik i form av programmerad undervisning. Det förefaller mig vara ytterligt angeläget — för att inte säga helt nödvändigt — att söka åstadkomma en effektiv och förutsättningslös utvärdering av de resultat som nås i vårt lands överlägset största samhällsinstitution, en institution i vilken omkring var femte person i Sverige — alla åldrar där inräknade — har sin arbetsplats. Utbildningsministern förklarar i årets statsverksproposition att det är ett centralt mål för utbildningspolitiken att öka jämlikheten i samhället. Tanken att skolan skall kunna utnyttjas som ett instrument i politiskt syfte — för att ändra samhällets struktur — har på senare tid blivit något av en odiskutabel trossats. Frågan har berörts av herr Wallmark tidigare i debatten och jag skall därför inte gå in på den. Däremot skall jag något beröra en annan aspekt av detta problem, nämligen den modeuppfattningen att man i skolan hur lätt som helst hos barnen kan skapa värderingar som skall bli bestående, trots att ungdomarna går ut i en omgivning där många av dessa värderingar inte alls omsätts i praktisk handling. Det existerar enligt min mening bland många en övertro på skolan som instrument i detta avseende. Oavsett om det skall betraktas som ett utslag av självbedrägeri eller om det utgör en kallt be räknande taktik för att lugna de missnöjda med att den nya skolan skall skapa de nya människorna och det nya samhället, är denna inställning farlig och bedräglig. Att tro sig svinga en slägga i kampen mot fördomar och orättvisor men i själva verket ha en hammare i sin hand kan inte gärna vara någon bra utgångspunkt i det praktiska reformarbetet. Låt mig ta ett par exempel. Hur skall man få bukt med den otrevliga konkurrensmentaliteten i vårt samhälle? Genom grupparbete i skolan och genom att slopa betygen, svaras det ofta. Hur skall man förändra det traditionella könsrollstänkandet på vår arbetsmarknad och i vårt vardagsliv? Genom att motverka all särbehandling av pojkar och flickor i skolan och genom att rensa ut varje bild i läroböckerna som antyder skilda roller i samhället, heter det ibland. Båda dessa svar rymmer förvisso ett stycke sanning — det vill jag understryka. Men det är skolans svar på frågan om vad skolan kan bidra med, när det gäller att finna en samlande lösning. Om man däremot vill låta svaren bli samhällets svar, så är de svar som rymmer mycket av verklighetsflykt — de utgör i realiteten ett uttryck för politisk eskapism. De är lättköpta och enkla lösningar på oerhört svåra och komplicerade samhällsproblem. De är bekväma och oförargliga, rubbar inga cirklar bland de vuxna. Läroplanskonstruktörer, politiker och professionella tyckare kan leva vidare utan att behöva ändra det ringaste på sitt sätt att leva och vara. Men denna politiska eskapism är betänklig; den hindrar oss från att ta itu med problemen på ett realistiskt sätt, och den försvårar skolans möjlighet att fylla sin egentliga funktion. Vad finns det då för skäl att hysa denna till synes pessimistiska tro på skolans möjligheter att skapa vad vi uppfattar som värdefulla och beständiga värderingar? Jag tror att det kan räcka med en smula eftertanke, en enkel kalkyl beträffande den mängd in tryck eleverna får i skolan jämfört med i omgivningen utanför. Vad händer Olle från fredag eftermiddag till måndag morgon? Vad har Stina för sig från början av juni till slutet av augusti? En elev i grundskolan eller i gymnasiet tillbringar faktiskt inte mer än 10—20 procent av sin vakna tid i skolan. Och vad händer på den stora skolgården under rasterna? Och i det pedagogiska ingenmansland som ligger mellan hemmets och skolsalens dörrar? Vi vet alltför väl att de värden som hålls i helgd inom skolans väggar — t.ex. hänsyn och tolerans gentemot dem som på något sätt är avvikande — inte alltid står så högt i kurs på skolgården eller på gatan. Det är angeläget att slå fast att skolan verkligen inte utgör det enda eller ens det viktigaste instrumentet för påverkan av barn och ungdom. Betydligt mer intresse borde ägnas samspelet mellan skola, hem och kamratkrets. En kraftfull satsning på föräldrautbildning borde genomföras med det snaraste för att därigenom kunna påverka den pedagogiska miljö som hemmet utgör. Jag vill slutligen, herr talman, något beröra det sätt på vilket regeringen presenterat sin utbildningsoch kulturpolitik i statsverkspropositionen, eller snarare underlåtit att presentera den. Det är nämligen karaktäristiskt för bilaga 10 att motiveringarna för regeringens hemställan i många fall helt saknas eller är ytterst summariska. Att redovisningen av såväl de anslagsäskande myndigheternas förslag som regeringens ställningstaganden är knapphändig framgår redan av det förhållandet, att bilaga 10 är mycket begränsad till sitt omfång. Detta är självfallet i och för sig inget att anmärka på; det är tvärtom många gånger lovvärt, men det måste med nödvändighet leda till att underlaget för riksdagens ställningstagande blir ofullständigare, än om myndigheternas önskemål och regeringens motiveringar presenterades fylligare. För att objektivt och i kvantitativa termer kunna påvisa utvecklingstendensen har jag botaniserat en smula i riks dagstrycket från efterkrigstiden och funnit ganska intressanta ting. För 25 år sedan — år 1945 — äskades ett anslag på 320 miljoner kronor för driftkostnader under åttonde huvudtiteln. Det förslaget presenterades utförligt; bilaga 10 omfattade närmare 600 sidor. Årets budgetförslag uppgår till 7266 miljoner kronor. Det förslaget presenteras i en framställning, som är ungefär 150 sidor kortare än 320-miljonerkronorsbudgeten år 1943. Redovisningen av regeringens anslagsäskanden har varit relativt fyllig ända till i slutet av 1960-talet. år 1955 omfattade bilaga 10 740 sidor, 1960 770 sidor, 1965 670 sidor och 1966 660 sidor. Så följde en dramatisk minskning till 420 sidor, och de följande åren har omfånget uppgått till mellan 430 och 500 sidor. Man kan också belysa graden av information till riksdagen genom att ange i hur många fall departementschefen underiåtit att ge motivering för sitt ställningstagande, t.ex. genom att blott och bart hänvisa till den gjorda sammanställningen av siffror eller helt enkelt proklamera att ”anslaget bör föras upp med oförändrat belopp”. Jag har undersökt utvecklingstendensen även i detta avseende men har av tidsskäl måst begränsa mig till en avdelning i driftbudgeten. Jag har valt avdelning B, Kulturändamål. Vidare har jag måst begränsa undersökningen till ett antal år under 1960-talet, närmare bestämt åren fr.o.m. 1964. Resultatet är helt entydigt och överensstämmer till fullo med det jag fann enligt den andra metoden. Under åren 1964-1966 presenterade departementschefen förslag som var lägre än vad vederbörande myndighet äskat och utan att ange någon motivering i ungefär 15 procent av samtliga fall. För åren 1967 —1970 är motsvarande siffra omkring 30 procent. Detta innebär således att departementschefen nöjer sig med att föreslå riksdagen ett visst anslag utan att ange någon som helst motivering i nära nog vart tredje anslagsärende under avdelning B. ”Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag”, är den magistrala formulering som på många punkter upplyser riksdagsledamöterna om regeringens kulturpolitik. Detta måste betraktas som anmärkningsvärt. I en tid då kraven på insyn och reellt medinflytande i beslutsprocessen växt sig allt starkare sker det således en klar försämring i riksdagens möjligheter att självständigt ta ställning till de anslagsäskanden regeringen presenterar. Riksdagen tvingas i själva verket att i många fall följa regeringens förslag utan att veta vilka bedömningar och överväganden som kan ligga bakom dessa. Detta är, herr talman, enligt min mening en otillfredsställande ordning.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort med hänsyn till att tiden är långt framskriden. Jag måste säga att herr Richardson förvånade mig mot slutet när han började klaga över att riksdagstrycket inte är tillräckligt omfattande. Här har vi i kanslihuset levt i den tron att det är önskvärt att uttrycka sig koncentrerat och undvika upprepningar. Men skulle herr Richardsons mening vara allmänt rådande, får vi naturligtvis samfällt överväga en ändring. Jag vill dock understryka att vår huvudtitel omfattar 456 sidor, och det tar faktiskt en stund att plöja igenom dem. Jag behöver egentligen inte heller vara särskilt omfattande i mitt svar av det skälet att herr Richardson utomordentligt väl balanserade herr Wallmark. Herr Wallmark påstod att skolan har en fruktansvärd förmåga att påverka och indoktrinera ungdomen, medan hans kollega i kammaren ansåg att det fanns mycket små möjligheter att inom skolans ram utöva sådan påverkan. Herr Richardson ville mycket kraftigt reducera den effekten. Herr Wirtén gjorde en utomordentligt bra analys av de internationella problemen och den allmänna situation som skolan i världen står inför. Jag delar hans uppfattning att vi har anledning att i ökad utsträckning internationalisera vår utbildning. Det har också tagit sig vissa konkreta uttryck. I den andra delen av herr Wirténs anförande kan jag naturligtvis inte lika helhjärtat instämma, men jag uppskattade den på ett sätt. Vad man nämligen under de senaste veckorna har kritiserat utbildningsdepartementet för i folkpartiets tidningar är att vi skulle driva en alldeles för hög reformtakt. En tidning i västra Sverige, inte så långt från herr Wirténs hemtrakter, ansåg att den bästa reformen vi nu kunde genomföra vore en reformpaus. Herr Wirtén intar en betydligt förnuftigare ståndpunkt. Han säger att det är nödvändigt med fler reformer. Jag delar den uppfattningen, och jag kan försäkra, att vi kommer att lägga en rad reformer på riksdagens bord, en del som bekant redan i vår. Och vi kommer att fortsätta att föra en politik som innebär fortsatta reformer på skolans område. Det gäller vuxenutbildningen, det gäller förskolan, som ju, tväremot vad herr Wirtén gjorde gällande, i år får en mycket kraftig satsning genom uppräkningen av driftbidragen. Jag noterar emellertid att herr Wirtén tillhör den grupp som menar att reformverksamheten måste fortsätta — sedan får han väl klara upp de interna problemen med den borgerliga pressen. Herr Thorsten Larsson lyckades i sitt anförande framföra kritik mot regeringen på två punkter. Beträffande vuxenutbildningen klagade herr Larsson över att regeringen inte hade följt mittens förslag om en parlamentarisk utredning. Det var för övrigt första gången i den här remissdebatten som begreppet ”mitten” upplivades igen — vi får väl se om det blir långvarigt eller om det är av kortvarig karaktär. Men vad hade då blivit av den expansion av vuxenut bildningen som vi nu är inne i, om vi skulle ha avvaktat denna utredning? Det var väl mycket klokt att sätta i gång verksamheten så att vi får praktiska erfarenheter. Herr Larsson kom sedan över till förskolan och klagade då plötsligt över att det pågår en utredning och att vi inte omedelbart kör i gång en verksamhet utan fördröjer det hela. Nu är den beskrivning av verkligheten som herr Larsson gjorde dessutom inte sann, ty vi skapar — som här har sagts — förutsättningar för en intagning av ytterligare 300 elever när det gäller förskollärarutbildningen, och vi ökar mycket kraftigt driftbidragen till daghem och fritidshem. Men herr Larsson får väl bestämma sig för vilken position han vill att vi skall inta på skolans område: skall vi avvakta utredningar eller skall vi satsa på en utbyggnad relativt omgående? Regeringen och socialdemokratin har valt att på dessa två viktiga områden ha utredningar i gång men samtidigt satsa på en sådan reformverksamhet som vi anser alldeles nödvändig och som oberoende av utredandet kan fortsätta, samtidigt som utredning pågår. Till sist vill jag säga ett par ord till herr Wallmark. Herr Wallmark påstod, som jag nyss antydde, att skolan är ett medel som kan användas för en hänsynslös indoktrinering av ungdomen. Han sade att det var någonting som socialdemokratin syftade till för att målmedvetet, om jag förstod honom rätt, göra alla barn till socialister. Han använde som exempel att man kunde få statliga läromedelsförlag att på den vägen åstadkomma denna styrning. Men det har ju under årtionden funnits enbart privatkapitalistiska förlag som har stått för denna utgivning. I konsekvensens namn borde detta innebära, att det har skett en oavlåten borgerlig indoktrinering av ungdomen, ty herr Wallmark bör väl vara konsekvent och förstå att den ena typen av företagande är lika väl ideologisk som den andra. Jag skulle Statsverkspropositionen m.m. vilja ge herr Wallmark det rådet att inte göra det riktigt så lätt för Katarina Engberg och hennes meningsfränder. Jag tycker att debattnivån har kantrat över åt motsatt håll, och hon skulle naturligtvis vara mycket glad, om hon fick föra diskussionen på denna nivå; det skulle underlätta för henne att köra sina enkla teser. Jag tycker att de teser som herr Wallmark förde fram var lika enkla. Jag skulle vilja rikta en motfråga till herr Wallmark. Vi har antagit en ny läroplan. Jag tror inte att herr Wallmark vill påstå att där finns en socialistisk indoktrinering. Men misstror då herr Wallmark skolöverstyrelsens och lärarnas förmåga att följa denna läroplan? Om man slungar ut en sådan här mycket allvarlig anklagelse, måste man väl vara beredd att precisera på vad sätt denna indoktrinering skulle gå till. Det mest groteska i herr Wallmarks inlägg kom enligt min mening fram när han som bevis ville citera herr Palmes uttalande att det inte är tillräckligt med ett utbildningssystem som ger alla formellt samma chans till utbildning utan att vi måste sträva till någonting mera. Om vi skulle nöja oss med ett utbildningssystem som formellt ger alla samma chans skulle det innebära att vi skulle acceptera att ekonomiska förhållanden eller geografiska hinder skulle kunna stå i vägen för barn från vissa familjer att få den utbildning som de kanske önskar. Formellt har ju alla nu möjlighet att erhålla utbildning. Men reellt existerar i samhället vissa svårigheter. Ett av de viktiga argumenten för en obligatorisk förskola är att vi bör undanröja reella hinder för att alla barn skall få möjligheter att tillgodogöra sig utbildning. Herr Wallmarks partiledare herr Holmberg gjorde precis samma misstag i debatten för några månader sedan, då han startade oerhört uppskruvat och sade att idén om varvad utbildning var ett utslag av kineskommunism. Några veckor senare hälsade Sveriges industri förbund med tillfredsställelse den varvade utbildningen som en idé att försöka genomföra inför 1970-talet. Herr Wallmark och herr Holmberg borde lyssna till synpunkterna från det näringsliv som ni ju har goda kontakter med när det gäller sådana här frågor, så kanske ni skulle undvika sådana groteska överslag som talet om socialistisk indoktrinering, kineskommunism och annat. Herr Wirtén anslog nog en riktigare ton, när han sade att skolan inför framtiden måste vara beredd att klara nya uppgifter och att ompröva sin egen verksamhet. Det är den grundinställningen som behövs, om vi skall klara 1970-talets skolproblematik.

Herr talman! Låt mig ta upp frågan om de här två utredningarna. Vuxenutbildningen begärde vi utredning om för flera år sedan, innan Kungl. Maj:t kom med förslaget om den nuvarande vuxenutbildningen. Vi är inte nöjda med det sätt varpå vuxenutbildningen ”sattes i sjön”, för att använda de ord statsrådet själv begagnade för någon tid sedan. Att den kom något snett framgår av den kritik som har framförts, och därom vittnar också våra erfarenheter på området. Jag hälsar med tillfredsställelse att vi nu får ytterligare förslag rörande vuxenutbildningen. Men det hade nog ändå varit klokare, herr statsråd, om en parlamentarisk utredning hade fått komma med förslag, innan man sätter i gång på försök över hela fältet. Vad beträffar förskolan är gången egentligen den motsatta, hade jag så när sagt. Redan 1964 beslöt riksdagen på förslag i en centermotion att begära utredning om obligatorisk förskola. Det hände ingenting på flera år, inget aktivt i varje fall, förrän 1968, då barnstugeutredningen tillsattes. Utredningen väntas komma med sitt förslag inom en ganska snar framtid, men flera år har förspillts. Man hade hunnit längre i arbetet, om det inte hade dröjt ända till 1968 innan utredningen satte i gång. Det är mest på de här punkterna som jag har tillåtit mig att här i dag kritisera regeringen. Kan vi hoppas att förskolan nu skall komma på allvar, och kan vi hoppas att kommunerna skall få tillräckliga statsbidrag för att få en effektiv förskola i gång? Jag tror att det är mycket viktigt att så sker, liksom att förskolan kommer in under Sö:s huvudmannaskap.

Herr talman! Jag kanske först skall säga att vi som deltar i denna debatt är glada över att båda statsråden är närvarande. Det har inte varit vanligt i dag, trots att vi har haft en ämnesuppdelning. Därför känner vi oss mycket tillfredsställda med att ni har stannat kvar så länge. Jag ställde två frågor till utbildningsministern. Den ena gällde läromedelsproduktionen och den andra gällde det uttalande som står i jämlikhetsrapporten beträffande sättet att forma ungdomarna, alltså att de unga inte skulle få gå igenom utbildning efter de skiftande förutsättningar var och en har. Det är klart och entydligt uttalat, tycker jag. Jag har dessvärre inte fått svar på någon av dessa frågor. Statsrådet Carlsson säger nu att jag har en övertro på skolans förmåga att påverka ungdomarna och att herr Richardson kanske hade en något mera nyanserad bild. Jag vill framhålla att ingen av herrarna har deltagit i det studiebesök som andra avdelningen gjorde i Östtyskland, där vi kunde konstatera hur man hanterar utbildningspolitiken och vilken möjlighet man har att påverka ungdomar med denna. I princip tror jag nog att ni, om ni tänker efter, kan konstatera, att man kommer utomordentligt långt om man får ta hand om ungdomarna från början. Jag sade dock inte att det pågick något sådant här i Sverige för närvarande. Så övergår jag till förlagsfrågan. Herr Carlsson säger att jag gör det kolossalt lätt för Katarina Engberg om jag framställer sådana här enkla teser.

Här är det inte fråga om att ett enda privat förlag helt fritt för sig producerar något slags borgerliga tankar i böcker. Det är i fråga om det statsägda och statsmonopoliserade läroboksförlaget som jag ställde den konkreta frågan. Delar statsrådet Carlsson Alva Myrdals uppfattning att det skall bli så? Jag är intresserad av att få ett svar på den frågan. Sedan tar statsrådet upp frågan om vi skall undanröja hinder för att alla ungdomar skall få samma chans till utbildning. Vi har varit helt eniga om att undanröja ekonomiska hinder, geografiska hinder eller andra hinder för att ge alla ungdomar samma möjligheter. Det är att slå in öppna dörrar, om man argumenterar såsom statsrådet gör. Statsrådet talade om den varvade utbildningen och rekommenderade mig att läsa Industriförbundets uttalande. Jag kan nämna för statsrådet att jag har varit med om att utarbeta det. Jag vet alltså ganska väl vad som står där. En varvad utbildning enligt någon av de modeller som U 68 har framlagt rekommenderas icke där, och det rekommenderar heller inte jag. Att diskutera sådana möjligheter är en sak, men att rekommendera en sådan utbildningsform är någonting helt annat. Tiden räcker dock icke till att här ta upp en sådan debatt. Jag kan till slut förstå att statsrådet Carlsson blir upprörd när jag beskyller en socialistisk regering för att bedriva Statsverkspropositionen m.m. en socialistisk politik. Flertalet av hans meningsfränder vill nog följa det recept som Gunnar Sträng har rekommenderat, d.v.s. att socialisera utan att prata om det. Vi har aldrig tidigare varit utsatta för denna aktion inom utbildningsväsendet. Observera att jag inte talar om den situation vi befinner oss i just i dag, utan jag talar om den marschriktning som vi kan tolka in i det socialdemokratiska partiets arbete på olika kanter. Det är inför den faran som jag har tagit upp dessa problem.
Herr talman! När jag beklagar att motiveringarna till regeringens förslag är så bristfälliga förklarar utbildningsministern detta med att man i kanslihuset vill uttrycka sig koncentrerat. Det är utmärkt. Man vill vidare, sade statsrådet, undvika upprepningar. Det är en annan sak, och jag skall strax visa att man inte har kunnat undvika sådana. Utbildningsministern tog inte alls upp min kritik som innebar att departementschefens yttrande är alltför lakoniska och innehållslösa. Vad den anslagsbeviljande riksdagen vill veta är ju vilka motiv som regeringen har haft för sina förslag. Det är väl en rimlig begäran. Motiveringar kan också uttryckas på ett koncentrerat sätt. Jag skall ge några exempel på departementschefsanföranden i utbildningsdepartementets huvudtitel just under avdelning B, punkterna 19—29.

Punkten 25: ”Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag...” Punkten 27: ”Anslaget bör höjas med 45 000 kronor.” O.s. v. Där har vi upprepningarna. Men jag saknar motiveringar som kan vägleda riksdagen vid dess behandling av regeringens förslag.
Herr talman! Och dock blev det, herr Richardson, en huvudtitel på över 400 sidor. Jag är fortfarande förvånad över att vi får kritik på den här punkten, men vi skall tänka på saken till nästa år — det blir väl samma regering då — och se om vi kan bättra oss. Herr Thorsten Larsson talade fortfarande om förskola respektive vuxenutbildning. Min företrädare herr Edenman sade år 1967 när det gäller vuxenutbildningen, att vi hade att välja mellan om vi ville uppskjuta reformen ett antal år genom utredningar eller om vi ville satsa med detsamma och komma i gång med verksamheten. Vi har bedömt det vara så angeläget att komma i gång att vi har valt den linjen, och den står vi för. Men här har vi alltså från mittpartiernas sida i dag fått höra att man vill uppskjuta vuxenutbildningen ännu någon tid, och det är en mycket intressant upplysning. Herr Thorsten Larsson säger att inget har hänt beträffande förskolan. Ja, statsrådet Camilla Odhnoff skulle kunna berätta om de kraftiga ökningar som har ägt rum när det gäller driftbidraget, inte minst i årets budget. På förskollärarsidan har under de senaste åren intagningen fördubblats. Samtidigt sker en utredning om förskolans inre målsättning och om hur vi skall klara en eventuell allmän förskola och ändringar när det gäller utbildningen. Vi står också för att detta är en riktig väg att gå fram. Beträffande herr Thorsten Larssons allmänna uttalande om att centern då och då begärde utredningen — och så hugger han till med ett årtal — vill jag säga att jag aldrig har bestridit att centern är svensk mästare i fråga om att begära utredningar och att kasta fram lösa idéer och förslag. Men det är ju inte så man formar politik. Här är det fråga om att skaffa resurser och att göra prioriteringar. I det avseendet blir tyvärr centern allt sämre och sämre. Herr Wallmark konkretiserade sitt andra inlägg till läromedelsproduktionen. Han gjorde gällande att ett statligt läromedelsförlag skulle leda till likriktning; vi skulle bara få en sorts böcker. Varför det, herr Wallmark? Läroboksnämnden kan väl finnas kvar tillsammans med ett statligt läromedelsföretag — vi har ju redan ett sådant i dag. Varför skulle inte författare kunna skriva fritt med ett statligt läromedelsföretag som hade en total del av marknaden? Det är ju inte detta som avgör om det råder åsiktsfrihet eller inte. Åsiktsfriheten kan förtryckas av statliga företag — det har vi exempel på. Men den kan förtryckas precis lika bestämt av privatkapitalistiska företag. Om vi har yttrandefrihet, om vi har rätt att skriva läroböcker, om vi har läroböcker som korrekt återspeglar t.ex. samhällsutvecklingen, det beror på helt andra och mer grundläggande faktorer än vilka företag som producerar läromedlen. Den andra frågan gällde de enskilda förutsättningarna. Den frågan rör hela skillnaden mellan moderata samlingspartiets och vår ideologi för skolpolitiken. Ni satt fast i den gamla elitskolan och försvarade den, medan vi vill satsa på en skola som ger alla ungdomar samma chanser. Nu följer vi upp med det sammanhållna högstadiet. Vi går in för att också de svagpresterande eleverna skall få reella chanser att hänga med i utvecklingen. Men jag tror inte att vi reder ut detta i kväll, därför att meningarna går isär på grund av att våra allmänna ideologier är olika. Jag förstår bättre herr Wallmarks allmänna uppskrämdhet när han talade om att det var herr Richardsons och mina bristande erfarenheter från öÖsttyskland som gjorde att vi inte förstod vilka risker som finns. Också i detta avseende har herr Wallmark gjort det grundläggande felet att han bortser från de principer som är självklara för alla i de stora partierna i detta land. Efter dessa principer skall vi bedriva vår skolpolitik och vårt politiska arbete över huvud taget. Sedan avslöjade herr Wallmark att det i själva verket är han som varit medansvarig för Industriförbundets skrivning. Då har jag bara ett tillägg att göra: Skulle inte herr Wallmark kunna tala med herr Holmberg, så slipper vi i fortsättningen diskussionen om att det skulle vara ett utslag av kineskommunism. Jag tror att det finns behov av ett sådant samtal. Sedan skulle väl herr Wallmark kunna tala med exempelvis herr Richardson om indoktrineringen i skolan, så slipper vi, herr talman, att ta upp mer tid i kammaren.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

Nu har man satt i gång på lösa boliner. Då uppstår en sådan situation som vi nu fått på vuxenutbildningens område, vilket jag nämnde i mitt huvudanförande. Till och med stora organisationer kritiserar den vuxenutbildning vi nu har, därför att den inte blivit vad man väntade. Låt mig sedan säga några ord om vad statsrådet anförde beträffande statsrådet Camilla Odhnoffs engagemang i barnstugeverksamheten. Menar = alltså statsrådet att barnstugeverksamheten är en förskoleverksamhet av den klass vi siktar på? Jag minns mycket väl att man avsåg att få fram barnstugeverksamheten före förskolan. Jag minns också att, när vi i ett enigt utskott hade antagit centermotionen om förslag till Konungen om en utredning, det uppstod ett organiserat motstånd, främst bland de socialdemokratiska kvinnliga ledamöterna i riksdagen, som försökte stjälpa detta enhälliga utskottsutlåtande. Det lyckades emellertid inte, utan det blev en klar majoritet för en utredning. Jag anser dock att vi inte har fått någon förskoleverksamhet av den rätta arten. Det har mer varit en barnpassning än en pedagogisk förskola.

Herr talman! Statsrådet Carlsson rekommenderade mig ett stort antal samtal med andra personer, tydligen för att slippa ifrån diskussioner om indoktrinering. Så enkelt är det nog inte; jag misstänker att vi kommer att få diskutera dessa frågor flera gånger. Vad först gäller läromedelsproduktionen var det i och för sig ett intressant svar som jag fick. Jag tolkar det så — och jag förmodar att jag har rätt — att statsrådet delar statsrådet Myrdals uppfattning att det är rätt väg att gå att ha en statlig läromedelsproducent. Annars hade ju statsrådet tagit avstånd från den uppfattningen. Statsrådet säger ändå att visst går det att ha en fri skolboksproduktion med en enda statlig producent. Nu har vi definitivt olika uppfattningar i denna fråga. Jag har aldrig trott på monopol, vare sig de är statliga eller privata; de innebär betydande risker för missbruk. Det är väl alldeles självklart att de som sitter vid makten mycket lätt kan komma att missbruka denna makt om man bara har ett enda, statligt läromedelsföretag. Sedan säger statsrådet att vi är fast i elitskoletänkandet och att det alltså därvidlag finns en grundläggande skillnad mellan den socialistiska utbildningspolitiska uppfattningen och vår. Alla elever, säger man på socialdemokratiskt håll, skall ha samma chanser, och man skall stödja de svagpresterande. Det skulle alltså inte vi säga. Nej, det är inte där skiljelinjen går, statsrådet Carlsson! Det är den andra delen i det av mig citerade uttalandet som statsrådet med andra ord ansluter sig till, nämligen att man skall hålla igen de bättre presterande eleverna, d.v.s. förhindra den individuella utvecklingen, lägga tak över den. Det är ju det som är den verkliga nyheten i jämlikhetsdebattbokens inlägg. Att vi skall hjälpa och stödja de svagpresterande har alltid varit en enhällig uppfattning i riksdagen. De anslag som hittills lämnats för dessa ändamål har alltid fått gemensamt stöd. Så länge i varje fall jag har deltagit i de utbildningspolitiska debatterna — i första hand skall jag be att få svara för mig själv i detta sammanhang — har det gått till på det viset. Det nya är att vi skall hålla igen de bättre presterande, ty annars ökar klyftorna. Det verkligt intressanta i de inlägg som utbildningsministern har gjort nu är att detta alltså är den nya socialdemokratiska utbildningspolitiska linjen. Det var intressant att höra men ytterst beklämmande att behöva konstatera.

Herr talman! I likhet med andra talare är jag rädd att rubriken för min placering på talarlistan inte helt kommer att korrespondera med vad jag avser att säga. Det är för övrigt ett mycket lovvärt initiativ av talmännen och kammarkansliet att åstadkomma en ämnesgruppering i årets remissdebatt. Mitt inlägg gäller begäran om en utredning av de pressetiska frågorna. Det gäller motion I: 307, som lämnades vid 1969 års riksdag och för vilken fru Wallentheim och jag står som motionärer. Det är en av de motioner som på goda grunder har övervintrat för att behandlas på nytt vid 1970 års riksdag. Det är nu jämnt ett år sedan denna motion lämnades, och vi har fått ytterligare perspektiv på dessa frågor. Det framförda kravet mottogs naturligtvis mycket negativt på vissa ledarsidor. Man ville ge sken av att vad motionärerna begärde redan var gjort. Men debatten har envist fortsatt. Många artiklar och debattböcker har skrivits — ofta av journalister — med hård kritik av vissa missförhållanden inom pressen och massmedia som helhet. Det har främst gällt de ofta återkommande journalistiska övertrampen och svårigheten att få rättelser av en förvrängd verklighet och av rent felaktiga uppgifter. Det var dessa frågor som vi tog upp i vår motion. Trots den negativism som kom till uttryck i många tidningar tog konstitutionsutskottet allvarligt på denna fråga. Representanter för såväl pressen som dess självvalda och mycket omdiskuterade domstol — Pressens opinionsnämnd — fick tillfälle att konfronteras med utskottets ledamöter. Trots en självklar ovilja att medge den egna branschens fel och brister tillsattes därefter under fjolåret på tidningarnas eget initiativ en s.k. allmänhetens pressombudsman som skall ta sig an olika anmärkningar och klagomål från allmänheten. Denne pressens egen förtroendeman har nyligen tillträtt sin befattning, och i en intervju i Svenska Dagbladet den 12 januari i år har vissa summeringar gjorts. I intervjun sägs: ”I mitt arbete ingår i första hand att försöka hjälpa allmänheten till genmälen i tidningarna.” Vidare: ”De senaste åren har Pressens opinionsnämnd haft 25—50 anmälningar. På ett par månader har jag fått 65...” Avslutningsvis säger ombudsmannen att ”strävan är givetvis att öka presskritiken. Det beror på tidningarnas goda vilja om detta skall lyckas.” Ärade kammarledamöter! Jag har upprepade gånger här i kammaren pekat på de missförhållanden som alltjämt finns beträffande relationerna mellan pressen — låt mig gärna säga massmedia och allmänheten. Otaliga är de exempel då enskilda personer råkat illa ut i massmedia och haft mycket stora svårigheter att få upprättelse eller tillrättaläggande av helt felaktiga uppgifter. Följderna av sådant kallas ju på yrkesspråk publicitetsskador, och de kan verkligen komma att bli allvarliga. Genomslagskraften är enorm i ett alltmer massmediadominerat samhälle. De ömsesidiga <:korrigeringsmöjligheterna har dessutom blivit färre genom tidningsdöden. Det ställs därför större krav med ökat ansvar för dem som även på nyhetssidorna i ökad utsträckning med utgångspunkt från egna subjektiva värderingar sitter och tycker. Rättsförhållandena på pressens område har också av naturliga skäl ställts under diskussion. I fjol vid denna tid var diskussionen livlig om dessa frågor. På andra områden kan medborgare få upprättelse genom riksdagens ombudsman, JO, men råkar man illa ut i pressen, så står dess egen självvalda domstol, numera vald på något andra grunder, till förfogande. Kritiken har varit starkt befogad, och på pressens område borde en kontrollfunktion ha samma ställning som JO och tidigare MO. Fru Justitia med sin vågskål avbildas vanligen med förbundna ögon — en symbol för den omutliga rättvisan. Däremot har inte Pressens opinionsnämnd upplevts på samma sätt. Tidningsägarintressena — med stor plats för tidningsfamiljernas makt — har funnits med i bilden, och snarare har man haft en känsla av att denna nämnd vid vissa tillfällen en smula enögt betraktat problemen. Det har talats om självsanering på pressens område. Den s.k. sanktionskommittéen tillkom på pressens initiativ och skulle verka i denna riktning. Den lämnade ifrån sig ett mycket märkligt aktstycke med stora brister, om Sanktionskommitténs förslag utsattes för en berättigad hård kritik som — sannolikt jämte vår motion — har förmått pressen att röra på sig i detta avseende, och man tillsatte då denna allmänhetens pressombudsman som jag nyss nämnde. Det skall inte förnekas att detta är ett steg framåt, men motionärerna kan omöjligen vara nöjda enbart med ett sådant arrangemang. För oss finns endast en typ av ombudsmannainstitutioner som kan skapa den helt oomdiskuterade ställningen när det gäller handhavandet av relationerna mellan den enskilde medborgaren och myndigheter. Det gäller den konstruktion efter vilken JO-ämbetet är uppbyggt. Genom denna har rättssäkerheten garanterats mot olika makthavare. Pressen — den s.k. tredje statsmakten — tillhör de verkligt inflytelserika makthavarna. Därmed växer lagstiftarnas anspråk på den. Tryckfrihetsförordningen är grundlagsfäst i detta hus. Som motionärer befarar vi att pressens övertramp — och jag undantar inte heller veckopressen och TV-radio — inte blir mindre åren framöver. Nyhetsjakten blir allt intensivare genom att kanalerna för nyhetsutbudet blir allt fler. Jag tillhör dem som är mycket kritiska mot de kommersiella intressena också på detta område — genom att man köper och säljer nyheter — allt i kampen om upplagornas storlek och strävan till en totalitär dominans. I anonymitetsskyddets hägn kan mycket ske. Den s.k. ”kändisjournalistiken” är många gånger hänsynslös, men värre är när dessa journalistiska övertramp drabbar ekonomiskt och verbalt betydligt mer försvarslösa personer. Då kan man tala om allvarliga maktövergrepp från samma press och andra media som så ofta från olika utgångspunkter diskuterar maktförhållandena i samhället. Man kan ju alltid — med skiftande framgång — som pressens ombudsman säger ”försöka hjälpa allmänheten till genmälen i tidningarna”. Ge oss en årsbok som JO-MO-berättelsen om anmälningarna i pressfrågor och deras påföljder! Vår kritik riktar sig naturligtvis inte mot majoriteten av ambitiösa journalister i massmedia, utan den riktar sig mot en mindre grupp, driven av viljan att måla i egna färger och stimulerad av de privata tidningsägarnas upplagekamp. Det är den gruppen som upprepade gånger gör sig skyldig till en vårdslös journalistik som drabbar enskild person. Det gäller möjlighet till genmälen, till kravet på en någorlunda korrekt beskrivning av verkligheten i en alltmer monopoliserad tidningsvärld. Det gäller relationerna mellan den som har makt i form av stora upplagor och den som helt saknar en sådan makt. Det gäller att åstadkomma ökad rättvisa. Även den tredje statsmakten borde vara angelägen om att ge intryck av absolut omutlighet i dessa strävanden. Under senare år har diskussionen om de kommersiella intressena i nyhetsförmedlingen ställts under debatt. Dessa intressen spelar onekligen en stor roll. Det privata ägandet som lägger handhavandet av det fria ordet i händerna på några få mäktiga tidningsfamiljer är inte heller utan betydelse. Vi har fått många exempel på att annonsörerna och reklamintressena kan slå ihjäl det fria ordet, och det är värdefullt även från andra utgångspunkter att reklamens roll alltmer uppmärksammats av regeringen. Vilken roll denna spelar för det fria ordets livsvillkor är en långtifrån slutdiskuterad fråga. Vi som ställt oss kritiska mot denna kommersiella utveckling har i vår radiooch TV-politik trott oss ha funnit en balanserande faktor. Med nyvunna erfarenheter anser jag att det vore värdefullt om en utredning av det slag som jag föreslår även skulle omfatta andra massmedia utöver pressen. Ibland riktas kritiken beträffande de missförhållanden, som påtalats i motionen, mot journalistkårens påstådda bristfälliga fortbildning. Detta är säkerligen inte hela sanningen. Men om det är en av de stora förklaringsgrunderna bör dessa brister avhjälpas. Men det får inte ta sig uttryck i en mer eller mindre dold privatfinansiering. Det bör vara samhällets sak att helt bekosta även denna vidareutbildning. Det tycks vara ett område som i högre grad än hittills bör uppmärksammas av statsmakterna. Att kunna informera om samhället kräver mycket arbete och grundliga verklighetsförankrade kunskaper som man inte kan inhämta med ett antal år i skolbänkarna för att sedan en gång för alla anses vara färdig att gå ut för att informera andra. Jag säger detta mot bakgrunden av den glädjande nog starkt expanderande åttonde huvudtiteln, som nu omfattar 8,3 miljarder kronor i statsverkspropositionen, och rymmer så många insatser på undervisningens och kulturlivets områden. Det är här som journalistutbildningen i alla stadier rimligen hör hemma. De båda frågor jag talat om har ett samband. Skall massmedia fungera som den omutliga tredje statsmakten, bör deras självständighet och omdöme gentemot vissa ägar-, familje-, finansoch propagandaintressen framstå som total. Många exempel skulle kunna anföras på förhållanden som gör att de pressetiska frågorna alltjämt behåller sin aktualitet. Herr talman! Ett år har gått sedan vi lämnade vår motion med begäran om en utredning beträffande de påtalade missförhållandena inom pressens område. Vi har inte ändrat uppfattning — personligen har jag snarast stärkts i min uppfattning om behovet av en sådan utredning. När vi lämnade fram vår motion angreps vi från en del håll för att vilja antasta tryckfriheten. Jag vill starkt understryka att syftet är det helt motsatta. Vi har ställt frågan: Hur fungerar egentligen den grundlagsfästa tryckfrihetsförordningen som nu varit tillämpad i över 20 år sedan den ändrades sista gången? Hur fungerar den med hänsyn till lagstiftarnas intentioner? Hur fungerar den mot bakgrunden av att ett hundratal dagstidningar under denna tid lagts ner och när vi går mot en utveckling till alltmer dominanta massmedia? Hur går det för den enskilde som så många gånger behandlas orättvist och inte kan komma till tals? Om en sådan utredning kommer till stånd är det naturligt att den skall arbeta med ett starkt inslag av yrkesutövande, självständiga och omdömesgilla journalister. Här gäller det relationerna mellan det skrivande, talande och kanhända filmande massmediafolket samt lagstiftarna och dess omvärld på andra sidan. Vad man skall dra för slutsatser av en sådan analys kan endast en utredning visa. En stor allmänhet har sedan flera år väntat sig ett riksdagens initiativ på detta område.

Herr talman! I den näringspolitiska diskussionen intar jordbruket en alltmera undanskymd plats. Men i gårdagens debatt uttryckte nära nog samtliga talare oro för vår handelsbalans. Här kommer också jordbruket in i bilden, om man ser till den stora livsmedelsimporten. Studerar man den del av statsverkspropositionen som härstammar från jordbruksdepartementet, finner man att anslaget till jordbrukets olika prisregleringar minskats. Naturvårdsverket får däremot nya miljoner, en satsning mera på miljövården än på jordbruksnäringen. Ändå finns här ett samband som jag skall uppehålla mig vid. När 1967 års riksdag antog riktlinjer för jordbrukspolitiken sattes som mål en successiv uppbyggnad av rationella företag, som skulle möjliggöra en effektiv och konkurrenskraftig produktion. Om själva riktlinjerna rådde enighet, men ett flertal särmeningar redovisades i form av reservationer till jordbruksutskottets utlåtande. Det står enligt mångas mening alltmera klart att rationaliseringsprocessen inom jordbruket inte längre kan bedrivas efter de ensidiga premisser som var vägledande för 1967 års riksdagsbeslut. De miljöoch naturvårdsproblem som uppstår vid en krympning och koncentration av jordbruksproduktionen måste beaktas vid den praktiska utformningen av den statliga rationaliseringspolitiken. För allt fler människor har sambandet mellan jordbruket och det svenska landskapet klarlagts. Ängar, hagar och öppna fält — det s.k. mosaiklandskapet — är det jordbruket som ger oss. I allt tal om rationalisering och nedläggning av jordbruk glömmer man något väsentligt: jordbrukarens funktion som miljövårdare. Ett artificiellt öppethållande av det svenska landskapet i t.ex. arbetsmarknadsstyrelsens regi kommer att belasta samhället med mycket stora kostnader. Kanske blir det kommunerna som i en framtid med konstlade medel får svara för landskapsvården, och den blir inte billig. En samordning av jordbruksoch naturvårdspolitiken måste eftersträvas. Vi har tydligen ett stycke väg dit, men det är ändå värt att notera att naturvårdsverkets chef erkänt sambandet mellan jordbruk och landskapsvård och att det finns ett gränsområde, där samarbete bör kunna bedrivas. En särskild arbetsgrupp har också tillsatts inom naturvårdsverket för att söka finna vägar att på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt hävda landskapsvården. Men mitt i det svenska landskapets förvildning uppträder företrädare för domänverket och hävdar att vi inte har råd att låta bli att plantera skog på åkrarna. Professor Erik Dahmén har präglat uttrycket: ”Sätt pris på miljön!”. Den är en del av vår välfärd, och den är knapp och förstörbar. Miljökostnaderna får säkerligen i en snar framtid komma till uttryck i priserna. Värdesätter vi det öppna landskapet får vi också be tala för det. Vilket miljöbidrag behöver en jordbrukare få för att han skall stimuleras att hålla nedläggningshotade områden öppna? Här pågår en genomgripande omvandling av landskapsmiljön, och den är särskilt märkbar inom vissa bygder. I några län beräknas enligt en statlig utredning bara en fjärdedel av den ursprungliga åkeroch betesarealen finnas kvar år 1980. På ett årtionde har en halv miljon hektar åker tagits ur produktionen, och nästan all naturlig betesmark och äng har försvunnit. Överallt där inga motåtgärder vidtas kommer utsikter att stängas och framkomligheten att begränsas av buskar och slyvegetation. Det kommer att dröja länge, innan domänverket får någon större glädje av den på åkerjord planterade barrskogen. Enligt vissa beräkningar har omkring 150 000 hektar nedlagd åkerjord ännu inte kunnat tillvaratas för skogsdrift — och det skulle ta bortåt 15 år med nuvarande planteringstakt. Landskap i fortgående förvildning! Den nuvarande jordbrukspolitiken försvårar en ändamålsenlig lösning av landskapsvården. Enligt trovärdiga prognoser behöver vårt land 1,5—2 miljoner hektar för olika former av rekreation — och detta under de närmaste 20 åren. Landets nuvarande åkermark i produktion beräknas till drygt 3 miljoner hektar, varav en avsevärd del är dömd till nedläggning. Eftersom kostnaderna för röjningsarbete beräknas uppgå till 2 000 å 3 000 kronor per hektar kan samhället genom ovarsamhet ådraga sig framtida kostnader på miljardbelopp. Vår ursprungsmiljö — vilda, mörka skogar i oändlighet — lockar nog icke nutidsmänniskan. Tystnaden kan visserligen verka lockande, men den kan också bli störande. Enligt min mening bör stora delar av det öppna landskapet bevaras, även om det inte är jordbruksekonomiskt motiverat utan alltså strider mot de jordbrukspolitiska riktlinjer som antogs av 1967 års riksdag. I viss utsträck ning kan landskapsvården upprätthållas med hjälp av deltidsjordbruk. Det torde för närvarande finnas bortåt 70 000 jordbrukare, som enligt rationaliseringskungörelsens bestämmelser är att hänföra till deltidsjordbrukare och som alltså är utestängda från det statliga rationaliseringsstödet. Kreditgarantier till dessa deltidsjordbruk skulle inte motverka huvudinriktningen på att skapa bärkraftiga jordbruksenheter. Dessa jordbruk är också en försörjningskälla för människor, som i annat fall skulle kosta staten betydligt mera i avgångsvederlag och omställningsstöd, för att inte tala om investeringar i nya bostäder. Det kan bli dyrare för samhället med en alltmer forcerad nedläggning. Miljövård på annat och mera konstlat sätt kan, som sagt, föranleda kostnader som vi inte kan bära. Är inte tiden inne för en omprövning av 1967 års jordbrukspolitiska beslut? Sämre kunde vi begå det europeiska naturvårdsåret, som nu har inletts. I varje fall måste en målsättning för vården av det svenska kulturlandskapet utarbetas och en inventering av landskapsmiljön komma till stånd. Inom varje kommun, inom varje län bör en plan för landskapsvård upprättas. Jordbrukspolitiken måste också syfta till ett bevarande av de stora värden som ligger i det svenska kulturlandskapet. Vid sidan av de vanliga jordbruksföretagen bör även finnas utrymme för olika former av deltidsjordbruk. Detta är angeläget inte minst med hänsyn till önskvärdheten av att bevara odlingslandskapet öppet och dessutom lösa bostadsfrågan på ett för många lämpligt sätt. Ytterligare en sak: De höjda kapitalskatter som nu övervägs kommer att effektivt bromsa upp jordbrukets rationalisering. Stora familjeföretag inom jordbruket blir nog inga åtråvärda projekt framöver. Frågan är om inte de mindre kapitalkrävande jordbruksföretagen blir de företag som i ena eller andra formen kommer att övervintra. Och då är kretsloppet slutet. Ur spillrorna av den förda jordbrukspolitiken reser sig nya experter — kanske också en ny jordbruksutredning. Herr talman! Det är inte bara miljön och jordbruket som hänförs till jordbrukets huvudtitel. Fiskerinäringen hör också dit. Det hårt krisdrabbade svenska fisket — här är det också fråga om skärgårdsmiljön — får, om tålamodet går att uppbringa, avvakta en särskild proposition som kommer att framläggas i februari eller mars. Fiskprisutredningen har i ett delbetänkande föreslagit att staten ställer sig som garant för lån på 30 miljoner kronor. Det blir den lättnaden, om regeringen följer utredningens förslag, att staten i stället för som nu är fallet yrkesbröderna borgar för lånen. Lån är nya pengar men också nya skulder. Det skulle nog vara önskvärt om de nuvarande fiskerilånen, som är otillräckliga, fick ligga i botten på de nya statsgaranterade lånen. Med nuvarande konjunkturer blir inte fiskerinäringens problem lösta genom de aviserade förslagen, men det är i alla fall en god början. Det fordras dock en fortsatt uppmärksamhet från statsmakternas sida, inte minst under pågående nordiska överläggningar. En med våra grannländers handelsoch skattepolitik jämförbar politik skulle inte bara lätta dagens bördor utan kanske också garantera fiskerinäringens framtid.

Herr talman! För vartdera av de val som skall förrättas vid detta plenum ber jag att få avlämna gemensamma listor. Listorna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen, och varje lista upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! På denna första kammarens tredje remissdebattsdag, som i och för sig är en unik företeelse, får vi besanna den gamla förkunnelsen att de sista skall vara de främsta. Man har vid den ämnesgruppering som man försökt göra när det gällt talarlistan, i och för sig ett vällovligt försök kanhända med tanke på den nya kammaren, placerat jordbruksfrågorna sist. I och för sig är det kanske inte så märkvärdigt — vi börjar ju bli vana vid det nu. Jag skall inte ondgöra mig över detta. För ungefär ett år sedan pågick jordbruksförhandlingar. De gällde prissättningen på jordbruksprodukter för två år framåt från den 1 juli 1969. Som alla minns var dessa förhandlingar mycket hårda, och vid ett något senare datum än där vi nu befinner oss blev förhandlingarna brutna. Då sades det från regeringens eller den regeringen mycket närstående kommitténs sida, alltså den kommitté med vilken jordbrukarna förhandlade, att i det läge som uppstått skulle regeringen sannolikt komma att lägga fram en proposition om prissättningen utan förhandlingar och att denna då med all sannolikhet — det kunde bönderna utgå ifrån — skulle komma att ligga lägre än den nivå man diskuterat. Vi har sedan några veckor, nu en bra bit in på den andra månaden, en vild strejk inom LKAB. Jag skall självfallet icke gå in på den och inte heller analysera förhållandena där. Jag bara konstaterar att det är ett avtalsbrott. Vad händer då? Jo, då går landets statsminister upp i talarstolen under remissdebatten och säger, att självfallet skall jobbarna vid malmfälten få mer betalt — det är inget resonemang om det. Det är alltså ett klart löfte. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till statsministern. Det blir kanske en retorisk fråga, ty jag kan väl inte förutsätta att jag får något svar. Om det skulle utbryta en vild strejk på leverantörsidan inom Svenska mejeriernas riksförening, en förening som han tydligen har speciellt intresse av, det framgick av hans inlägg i remissdebatten, kommer statsministern då också att gå upp i talarstolen och säga: Visst skall ni få mer betalt för mjölken, bara ni börjar att leverera. Jag gör dessa jämförelser därför att de är intressanta. Min slutliga frågeställning blir, om man kanske måste befinna sig inom regeringspartiets politiskt marginella marknadsfält för att få sådana löften. Förra årets jordbruksförhandlingar togs dess bättre upp igen, och vi kom fram till en uppgörelse. Jag har tittat på den propositionen, som nu snart är ett år gammal. I den konstaterades att förhandlingsöverenskommelserna skulle innebära en höjning av levnadskostnadsindex med 0,1 procent. Det var alltså för en mindre höjning man varit beredd att skriva över böndernas huvud. För ett par kvällar sedan såg jag ett program i TV, där det presenterades en nyhet: man sade att livsmedelspriserna skulle stiga. Jag undrade då vad som kunde vara på gång. Man radade upp livsmedel, både umbärliga och oumbärliga, och talade om med vilket procenttal respektive produkter skulle stiga, och det var inte så oväsentliga höjningar. Man konstaterade slutligen att höjningarna föranleddes av förra årets lönehöjningar, men märk väl inte lönehöjningar till dem som exempelvis mjölkar korna utan till dem som jobbade i förädlingsoch försäljningsledet. Jag bara gör detta konstaterande. Förra året skrev Aftonbladet, när det var som mest spänt på detta område, att bönderna schackrar med mjölken. Det var ändå inte fråga om att höja mjölkpriset utan om att sänka priset på den mest väsentliga mjölkprodukten. Jag har förgäves letat efter rubriker beträffande de i TV nu aviserade prishöjningarna. När den digra jordbruksutredningens resultat presenterades år 1966 gavs det också upp glädjetoner i Aftonbladet. Då konstaterades med mycket stor tillfredsställelse bl.a. att vi inte borde odla potatis här i landet utan tillgodose behovet genom import. Det skulle vara fantastiskt bra, ty man skulle kunna importera fin potatis och billig potatis. Jag vill erinra om detta och ställa följande fråga: Hur skulle det ha varit i år, om vi hade följt Aftonbladets råd och inte odlat potatis? Fastän vi har odlat potatis här i landet, vet vi att skörden på grund av omständigheterna inte blev så stor, och då vill jag ställa frågan: Varför har man inte importerat den billiga potatis som talats så mycket om? Detta kan vara en erinran också i de stora sammanhangen, när volymen på det svenska jordbruket diskuteras. Herr talman! Jag hade tänkt att inte bara ta upp de frågor som jag här inledningsvis har berört — jag har tagit upp dem därför att de är intressanta påminnelser i denna kammare liksom för svenska folket i gemen därför att det åskådliggör en hel del saker. Jag vill, eftersom denna remissdebatt i tid så nära sammanfaller i varje fall med ett betydelsefullt ställningstagande i Nordekfrågan, ta kammarens tid i anspråk för några reflexioner kring denna. Reflexionerna gäller i första hand själva procedurfrågan, men jag vill också efterlysa en debatt i sak, och jag gör det kanske inte minst med utgångspunkt från jordbrukets speciella situation visavi de nordiska marknadsfrågorna. Det senare är kanske främst föranlett av de antydningar som gjorts om att jordbrukets negativa eller i varje fall kritiska syn på Nordekfrågan skulle vara orsakad av att jordbruksnäringen här inte har några fördelar att vinna. När ämbetsmannarapporten under sommaren 1969 avlämnades, konstaterades att man där nu hade gjort sitt — man kunde inte komma längre. Det gällde nu för politikerna att ta vid och att med utgångspunkt i föreliggande material fatta ståndpunkt. Ett första sammanträde på det politiska planet gav tydligen ingenting i sak utan som påtagligt resultat endast, såvitt vi kunnat finna, beslut om en forcerad tidtabell för fortsatta förhandlingar med målsättningen att ha dem slutförda före Nordiska rådets sammanträde i Reykjavik i februari 1970. Efter Finlands första utspel, som åtskilligt dämpade de tidsmässiga överambitionerna, har ämbetsmännen på nytt återupptagit sitt utredningsarbete. På förfrågan har statsminister Palme senare uttalat, att det fanns åtskilliga frågor på ämbetsmannaplanet som ännu var olösta. Så till vida är i varje fall Finlands utspel att hälsa med tillfredsställelse som det medfört förutsättningar för = ställningstagande med utgångspunkt i ett mera fullständigt utredningsmaterial än det man tidigare varit beredd att acceptera som underlag. Finlands utspel nr 2 är väl det stora frågetecknet. Banar det vägen för nya förhandlingar, eller är det ett skickligt utspel avsett att överlåta åt annat land att kanske rent av spräcka hela Nordektanken? Jag skall självfallet inte närmare gå in på detta. Det finns i den upphaussade stämning som på vissa håll jagats fram anledning att säga, att det självfallet inte är fråga om den nordiska gemenskapens vara eller icke vara. Den gemenskap som vuxit fram på grund av gemensamma värderingar, samstämmighet i språk och kultur är spontan och naturlig. Den behöver inte traktatbindas. Den kommer ändå att växa sig starkare undan för undan oavsett Nordekfrågans lösning. De rent känslomässiga argumenten bör därför dimensioneras ner och helst avföras från debatten. Vad jag vill efterlysa och som jag förgäves sökt spår efter i Nordekfrågan är en debatt i sak beträffande marknadsfrågorna — en debatt där fördelarna inte bara för vårt eget land utan också totalt för hela gemenskapen analyserades och värderades och därefter vägdes mot de nackdelar som givetvis också följer på skilda områden inte minst då de strukturella anpassningsproblemen uppstår. I stället för en sådan debatt har man alltsedan Nordekfrågan fick förnyad aktualitet i accelererande takt talat om självklarhet därvidlag som inte behövde och framför allt inte borde diskuteras. Fördelarna får över huvud taget inte diskuteras — långt mindre ifrågasättas. Den övervägande delen av den svenska pressen har följt samma tema. Ingen argumentering i sak. Här gäller bara forcering. Händer ingenting snart då sker heller ingenting. Det har varit ett genomgående drag i presskampanjen. I och för sig är detta den mest kusliga undervärdering av Nordektankens bärighet som kan presteras. Har Nordektanken bärighet, då tål den att diskuteras och då tål även beslutet att fördröjas — om icke är det bäst att tanken icke förverkligas. Det senaste draget i presskampanjen är ju upphaussningen av vår nye statsminister Palme. Man säger att ansvaret ligger på honom och det må vara hänt. Man säger också att frågan om han skall bli en statsman eller inte är beroende på hur han lyckas med den frågan. Det är ett skickligt drag, men ett farligt drag. Vår nye statsminister kan bli berusad och det är det farligaste som kan hända. Som frågan utvecklats — bortsett från det allra sista draget — synes det närmast som om toppolitikerna i berörda länder arbetat efter principen, att man här måste vara överens om det man egentligen inte är överens om. Det är farligt därför att ett eventuellt misstag inte blir bättre om man är överens därom. Från dessa reflexioner i själva procedurfrågan har jag några synpunkter kring den sakdebatt jag efterlyst. Jag vill gärna säga att jag betecknar inte Nordektanken anno 1970 som en visionär tanke. Den kunde varit det på 1950-talet. Att göra en inomgårdsmur med interna prioriteringar kring en viss del av ett redan existerande betydligt större frihandelsområde är snarare en isolationistisk politik. Det borde väl heller inte råda någon tvekan om att med existerande tullfrihet inom EFTA det inte finns några ytterligare fördelar att vinna på hela industrisektorn. Harmoniseringen av den yttre tullmuren gentemot tredje land blir ju också den illusorisk enär de övriga EFTA-ländernas varierande tulltaxor åtminstone indirekt får genomslagskraft. Det torde till detta också kunna läggas att varken den svenska storindustrin, det danska jordbruket eller det norska fisket får sina marknadsproblem lösta inom en nordisk tullunion. Ifrån dessa utgångspunkter har jordbruksorganisationerna varit kritiska till tanken på en nordisk tullunion, i varje fall om en sådan inbegriper jordbruket. De ingående länderna har, som framhållits i deras remissyttranden, ingalunda en kompletterande situation utan snarare en konkurrerande. De fyra nordiska länderna har totalt ett betydande exportöverskott, främst föranlett av Danmarks högt uppdrivna animalieproduktion. De små möjligheter som finns till intern export löser således icke detta lands problem och är för övrigt i stor utsträckning redan utnyttjade genom speciella avtal. Endast beträffande brödsäd och socker finns totalt sett ett underskott. Med hänsyn till variationerna mellan länderna finns självfallet också möjligheter till suppleringshandel. Jordbruksorganisationernas ställningstagande i Nordekfrågan har i den efterföljande debatten, nu senast i anslutning till uttalanden från prominenta företrädare för densamma, betecknats såsom egoistiskt. Att jordbruket inte har kunnat finna några fördelar skulle ha varit avgörande. Jag tror mig våga påstå att jordbruket aldrig har tänkt sig några fördelar eller sökt efter sådana. Men jordbruket har varit väl medvetet om de risker som näringen har att emotse och har vägt dessa mot de totala fördelarna av en tullunion. Om sådana trots allt ändå finns — vilket man tydligen föreställer sig inom vissa näringslivsoch löntagarorganisationer — bör man också där betala priset. Detta är den till synes självklara uppfattning till vilken man har kommit tionerna. Helt naturligt blir konsekvenserna för jordbruksnäringen olika beroende på hur långtgående samordning och harmonisering man slutligen stannar inför. Därest samarbetet på jordbruksområdet begränsas till suppleringsimport blir problemen av mindre omfattning, men här är att märka att vad som bedöms såsom fördelar härvidlag för respektive land är till största delen redan utnyttjat. Till alldeles övervägande del täcks nämligen respektive länders importbehov redan nu genom intern handel, undantagandes sockret, vilket naturligtvis i betydligt större utsträckning skulle kunna odlas inom området. Men odlingen är ju som bekant begränsad genom politiska beslut. Alldeles ogrundade är emellertid inte farhågorna för en längre gående samordning på jordbrukspolitikens område. Åtskilliga remissinstanser anser i varje fall att så kan komma att ske, om inte omedelbart så framdeles. Vidare ställs, enligt mitt sätt att se, det svenska jordbruket även med det mildare alternativet inför en forcerad anpassningsprocess visavi 1967 års riksdagsbeslut om den 80-procentiga självförsörjningsgraden. Jordbruksminister Bengtssons uttalande om att vi står fast vid den 80-procentiga självförsörjningsgraden är kanske till större tröst för det danska jordbruket än för det svenska. Jag kan inte finna annat än att uttalandet innebär att Sverige går in i denna gemenskap med en öppen marknadsandel på 20 procent av marknadsutrymmet. På denna marknadsandel går i första hand Danmark in i konkurrens med det svenska jordbrukets marginella produktion, varav följer ökade exportförluster och forcerade anpassningsåtgärder till glädje inte ens för konsumenterna, eftersom e€xportlandet skall tillförsäkras importlandets prisnivå.

All erfarenhet säger också att varje ytterligare sådan begränsning slår med sin fulla tyngd i de norra och befolkningsglesa bygderna av vårt land. Det är här inte fråga om omställningsproblem. Det är rätt och slätt fråga om avveckling. Til! slut, herr talman, några reflexioner kring industrins situation kontra jordbrukets situation med anledning av deras till synes olika ambitionsgrad när det gäller Nordek. Beträffande industrin måste det väl ändå vara så, i varje fall beträffande den tongivande, att även om de direkta fördelarna inte är stora utan kanske obefintliga så ser man inga större risker här. Storindustrin stannar inte innanför Nordeks murar. Den behöver ett större marknadsutrymme. Den är redan uppbyggd och anpassad härför och möter ingen världsmarknad av det slag som jordbruksexporten möter. Situationen måste också vara den att respektive länders industriproduktion kompletterar varandra på ett annat sätt än jordbruksproduktionen i de nordiska länderna. Jag vågar göra det antagandet utan någon mera ingående analys. Det är helt naturligt minimala risker för att exempelvis skogsindustrin = eller gruvindustrin skulle få konkurrerande produktion i Danmark. Det föreligger här redan en naturbetingad artskillnad som icke rubbas av en tullunion. För jordbruket föreligger inte denna naturbetingade artskillnad i samma grad. Man har vidare ur beredskapssynpunkt i vårt land — förhållandet är sannolikt detsamma i Norge och Fin land — byggt upp ett jordbruk med en allsidig produktionsinriktning och med en ur dessa synpunkter ändamålsenlig lokalisering. Behovet härav står alltjämt kvar, men förutsättningarna härför kommer vid en långtgående harmonisering att väsentligt rubbas. Detta är självfallet långt mer än ett internt jordbruksproblem. Det kan vara fråga om vår nationella självförsörjning och vårt oberoende med hänsyn till respektive länders utrikespolitiska situation, men helt naturligt drabbas näringens utövare hårdast. Herr talman! Jag har med dessa reflexioner dels velat efterlysa en debatt i sak beträffande Nordekfrågan, som jag anser ytterst angelägen, dels i någon mån försökt klargöra jordbrukets speciella situation och dess därav föranledda ställningstagande.

Herr talman! Ålderspresidenten Erlander påtalade vid riksdagens öppnande önskvärdheten av att ledamöterna ålade sig en viss självdisciplin och begränsade anförandena och anförandenas längd som en begynnande anpassning till den nya enkammarriksdagen. Vi är säkert många som delar herr Erlanders önskemål, men att döma av den stora tillslutning som denna debatt fått är inte förändringarna omedelbart förestående. Då debatten i år blivit indelad i ämnesområden och vi fortfarande har flerpartisystem är det naturligtvis risk för många upprepningar. Jordbrukets situation, farhågor och önskemål har här tidigare på ett utomordentligt sätt belysts av herr Kristiansson, och därför kan ytterligare inlägg förefalla överflödiga. Men i det politiska arbetet uppstår det så lätt missförstånd, och därför vill vi även från vårt håll lämna en jordbrukspolitisk betraktelse. Vi blir väl alla litet extra högtidliga när vi träder in i ett nytt decennium, så även vi som är verksamma inom jordbruket. Vi är många som ställer frågan om det nya årtiondet kommer att innebära förbättrade möjligheter eller ökade svårigheter. Förväntningar eller ängslan präglas väl alltid av upplevelser från det årtionde som passerats. 1960-talet var ju i många avseenden problemår för svenskt jordbruk. Hård konkurrens om arbetskraft, kapital och inte minst marken präglade dessa år. Det svenska jordbrukets berättigande har ibland ifrågasatts. Låga världsmarknadspriser och nära nog tredubblat importskydd har gett näring åt kravet att starkt minska den svenska jordbruksproduktionen. Att det samlade jordbruket i viss utsträckning kunnat reda upp 1960-talets problem är beroende av de starka organisationer som kunnat hävda och tillvarata näringens intressen — och naturligtvis av envishet, seghet och praktiskt handlag, som alltid utmärker jordnära människor. Det hävdas ibland att 1960-talet kommer att gå till historien som det decennium då de sambhällsstrukturella förändringarna var större än under något tidigare årtionde. Särskilt hårt har förändringarna gått fram över lantbruket och dess folk under tiden efter 1967 års beslut. Frågan om totalproduktionens storlek har i alltför hög grad präglat målsättningen, och därför har den samhällsekonomiska helhetssynen kommit i skymundan. Det gäller bland annat miljöfrågor men kanske även effektivitetskravet som skymts av kravet på produktionsbegränsning. Bristerna i helhetssynen kommer nog att framtvinga ändringar, bl.a. beroende på den allmänna opinionens inställning till hur landskapet skall se ut och på när Norrlandsfrågorna skall få en godtagbar lösning. Förhoppningarna inför 1970-talet är naturligtvis att freden kan bevaras. Men tyvärr är väl oron i vår värld så påtaglig att någon begränsning av vår försvarsmakt ej är möjlig. Ett levande jordbruk har en mycket viktig funktion att fylla i vårt totalförsvar. För att klara vår försörjning vid avspärrning måste vi ha en viss produktionsvolym som kompletteras med en tillfredsställande beredskapslagring. Men det är också mycket viktigt att vi har en tillfredsställande geografisk spridning av produktionen. I den s.k. utrymningsfilosofin utgör jordbruket basen för hela den verksamheten, och därför är det ju så viktigt att det fortfarande finns litet liv kvar i landets glesbygder. Inte minst av beredskapsskäl är det således viktigt att även upprätthålla den goda delen av Norrlands jordbruk för att livsmedelsindustrier och livsmedelslager skall kunna lokaliseras över hela landet. Det har sagts att EEC och kapitalfrågorna skall bli jordbruksnäringens stora problem under 1970-talet. Det handelspolitiska spelet har förbryllat många, och ingen vet i dag vad som blir av Nordek eller när vårt land kan vinna inträde i den stora västeuropeiska marknaden. Att det samlade svenska jordbruket ställt sig något avvaktande till Nordek är ju beroende av att de nordiska länderna inte kompletterar varandra marknadsmässigt, utan det är ju så att alla de nordiska länderna har överskott på flertalet animalieprodukter. Men även EEC brottas i dag med stora Ööverskottskvantiteter för många betydande livsmedelsprodukter. Men en viss omställning och strukturanpassning pågår och kan beräknas ta avsevärd tid. På sikt kan nog vårt jordbruk hysa vissa förhoppningar, eftersom det i ett västeuropeiskt handelsblock kommer att uppstå en konkurrens på lika villkor, och då bör ett rationellt svenskt jordbruk ha möjligheter att hävda sig. Förhoppningarna ställs väl särskilt till vår högt utvecklade livsmedelsindustri som bör ha stora utsikter att hävda sig inom EEC. Jordbruksministerns initiativ att tillsätta en kommitté för att utreda sam bruksfrågan kan bli ett intressant nytänkande. Många olika former av sambruk och samverkan i syfte att uppnå stordriftens fördelar kan komma i fråga. Kanske även deltidsjordbruket och miljöoch landskapsvården kan inrymmas i de nya tankegångarna och planerna. Vettigt utformade bestämmelser för sambruk har goda utsikter att mottas positivt av jordbruket och dess utövare som sedan lång tid tillbaka är tränade i organiserat samarbete. För många progressiva jordbrukare var det naturligtvis deprimerande när det primära målet för jordbrukspolitiken var produktionsminskning. Varje företagare förstår svårigheterna att rationalisera driften när man för en prispolitik som syftar till att minska produktionen. Många ställde sig naturligtvis den frågan hur det blir med rekryteringen. Finns det ungdomar som törs satsa på en företagsamhet med sådan negativ utgångspunkt? Ja, fortfarande finns en tapper skara som vill satsa på jordbruk och tror på näringens framtid. Betydande insatser har gjorts för att ge de i jordbruket verksamma god utbildning, och ytterligare förbättringar är på väg genom omläggningar och förlängning av utbildningstiden. Underlättandet av att genom generösare statsbidragsbestämmelser tillskapa högrationella skoljordbruk skulle ytterligare stärka möjligheterna att ge god utbildning vid jordbrukets yrkesskolor. Det föreligger också i dag en brist när det gäller vuxenutbildningen inom jordbrukarkåren. Lantmästarutbildningen är i dag förbehållen ett relativt be gränsat antal ungdomar. Möjligheter borde ges de inom näringen redan verksamma att i vuxenutbildningens form tillägna sig den utbildning en lantmästarexamen ger. Välutbildade människor känner väl som regel större trivsel i arbetet, och prestationen bör därför ha alla möjligheter att öka. Inom den speciella företagsform som jordbruket är skulle också förbättrade ut bildningsmöjligheter underlätta generationsväxlingen. Men vårt framtida jordbruk står och faller med kapitalfrågornas lösning i framtiden. Under de föregående dagarnas debatt har framhållits vilken betydelse dessa frågor har, och jag vill endast understryka deras vikt för jordbruksnäringen. Lantbruksnämnderna förmedlar ca 30 miljoner kronor som bidrag och ca 250 miljoner kronor som statliga lånegarantier per år. Detta är av utomordentligt värde för jordbruket. Det förekommer dock situationer i lantbruksnämnderna i dag då kreditgarantier måste vägras därför att lönsamhetskalkylerna är så svaga att det blir för litet över till levnadsomkostnader för företagaren och hans familj. Jordbrukarna är väl medvetna om rationaliseringens betydelse, men det är inte möjligt att den ständigt pågående kostnadsstegringen enbart skall kunna mötas med rationalisering och effektivisering. Lönsamma jordbruk kan endast skapas genom en kombination av effektivisering och rimliga priser. Det förslag som kapitalskatteberedningen lagt fram beträffande förmögenhetsoch arvsbeskattningen kan få förödande verkningar för den svenska familjeföretagsamheten. För en så kapitalkrävande näring som jordbruket, där också förräntningen är låg, blir läget mycket allvarligt. Låt oss hoppas att vår regering noga överväger alla verkningar av en skärpt förmögenhetsbeskattning. Vi är många som också hoppas att det fortfarande finns statsmannavisdom kvar så att de kommande skatteförslagen får en sådan utformning att arbete och företagande stimuleras till gagn för alla i vårt land.

Herr talman! På nytt har en finansminister måst konstatera att svenska folket på senare tid sträckt benen längre än skinnfällen räcker. Han konstaterar i finansplanen att valutareserven är farligt låg, att bytesbalansen är ogynnsam, ja, att samhället över huvud taget lever över de tillgångar som landets produktionskapacitet ger utrymme för. Mycket tyder på att vi befinner oss i en situation som i hög grad påminner om den vi hade i början på 1950-talet. Man har tillgripit drastiska kreditrestriktioner, och ränteläget är exceptionellt högt. Men trots att investeringar i industri, jordbruk och annan rörelse stagnerat sker ingen återhämtning. Valutareserven vill inte röra sig i rätt riktning, och bytesbalansen är fortfarande ogynnsam. Det måste i det uppkomna läget framstå som synnerligen angeläget att öka produktion och export. Men för att man skall kunna uppnå denna nödvändiga ökning måste industrioch rörelseinvesteringarna ges ökat utrymme. Hushållssparandet är lågt och i sjunkande, och det lär inte komma att stiga efter förslaget om ökning av momsen med fyra procent. Årets totalbudget är en ny rekordbudget. Slutsumman är 45,6 miljarder mot ungefär 42 miljarder 1968/69. Att inkomstsidan ligger högt i rådande konjunkturläge är lätt att förstå och acceptera. I stället borde utgiftsanslagen ha begränsats i större utsträckning än som skett. Ett avsnitt där statsmakterna har möjlighet att direkt ingripa är byggnadsavsnittet. Man kan ställa sig frågan, herr talman, om det finns samhällsekonomiska förutsättningar för den mycket höga bostadsproduktion vi nu har. En dämpning i nuvarande läge, vilken på sikt kunnat kompenseras med en ökning under vikande konjunkturer, hade varit välbetänkt. En aktiv lokaliseringspolitik, syftande till att regioner med sysselsättningsproblem, men med en utbyggd serviceapparat, skall tillföras industrier, hade säkerligen minskat behovet av bostäder i de över allt förnuft expanderande tätortsregionerna. Vid en granskning av bilaga 11 till statsverkspropositionen kan konstateras att anslaget till utbildning och forskning ökat med 10,2 miljoner, vilket dock nästan helt går åt till prisoch lönepåslag. En ytterligare ökning av anslaget hade varit välbetänkt. Sveriges utsädesförening har i petita anhållit om ett specialdestinerat anslag på 500 000 kronor till en basorganisation på proteinområdet. även Weibullsholm och Algot Holmberg har ansökt om större bidrag till praktisk vetenskaplig verksamhet vid växtförädlingsanstalterna. I fråga om Weibullsholm har lantbruksskolan förklarat att växtförädlingsanstalten i likhet med Sveriges utsädesförening bör få statsanslaget uppräknat för kostnadshöjningar. Svenskt jordbruk behöver alternativa växtslag till spannmålsodlingen, på vilket område vi som bekant har överproduktion. På hemmaproducerat protein, i synnerhet till djurfoder, har vi stort underskott som får täckas med import. I en avspärrningssituation kommer stora svårigheter att uppstå, och redan nu måste betydande kvantiteter lagras i beredskapssyfte. Dessutom är, herr talman, proteinsituationen den globala livsmedelsförsörjningens akilleshäl. Allt detta måste jordbruksministern känna till. Det måste alltså finnas tungt vägande skäl, som inte redovisats och som ingen av oss känner men som jordbruksministern anser motivera avslag på synnerligen berättigade anslagsäskanden. För svenskt jordbruk ter sig framtiden långt ifrån ljus. Förräntningen är synnerligen låg liksom ersättningen för utfört arbete. Förre jordbruksministern herr Holmqvist åberopade gärna som exempel på effektiv och rationell jordbruksdrift en storgård i Skåne. Troligen kan han om ett antal år inte längre åberopa detta exempel. Förmodligen kan den i händelse av ett generationsskifte inte hållas samman som en enhet. Taxeringsvärdet ökar vid pågående fastighetstaxering med 50—60 pro cent, och till detta kommer, om kapitalskatteberedningens förslag inte anpassas till de samhällsekonomiska verkningarna, en fullkomligt förödande förmögenhetsoch arvsbeskattning. Verkningarna kommer att bli synnerligen kännbara även då det gäller egendomar med liten eller medelstor areal, åtminstone i Skåne där egendomsförsäljningar till tätorter och till priser på mellan 30 000 och 50 000 kronor per hektar har gett säljaren möjlighet att lägga andra än företagsekonomiska bedömningar till grund för återköp. Dessa värden har i sin tur legat till grund för de nya taxeringsvärdena, och man har helt kastat loss från den passus i taxeringsförfattningen som säger att taxeringsvärdet skall anpassas till egendomens avkastningsförmåga. Det finns skäl hysa förhoppningar om att finansministern eliminerar de orimligheter som hotar vid horisonten och som, om de blir en realitet, kommer att försvåra såväl storlekssom driftsrationalisering och därmed omöjliggöra produktion av livsmedel till rimliga priser. Vad jag sagt gäller i stort för alla familjeföretag. Företag kommer att upphöra med sin verksamhet eller fusioneras med andra, och utvecklingen går snabbt mot färre arbetsplatser med många anställda och därmed ökad opersonlighet i relationerna mellan anställda och en mer eller mindre anonym ägare. Utvecklingen på arbetsmarknaden under den senaste tiden har visat att farhågorna kan komma att besannas. För löntagaren måste det framstå som en synnerligen allvarlig utveckling om <:antalet arbetsplatser minskar och därmed den arbetssökandes valmöjligheter. Om utvecklingen, vilket en liten minoritet önskar, kommer att gå mot en enda arbetsgivare blir strejker och andra missnöjesyttringar helt verkningslösa. Herr talman! Förslaget om obligatorisk särbeskattning kommer, om det fullföljs utan de förbehåll som finans Statsverkspropositionen m.m. ministern aviserat, att leda till en mycket accelererad urbanisering. Samtidigt kommer kommunalskatterna att ytterligare öka på grund av det våldsamt ökade behovet av daghemsplatser för barn. Troligen kommer det också att påverka nativiteten, som inte sedan 1933 varit lägre än under det gångna året. Det måste dock uppfattas som en form av ekonomisk påtryckning på den gifta kvinnan att gå ut i förvärvsarbete. Men om detta inte står att uppbringa på den ort där familjen bor och maken har sitt arbete, hur går det då? Skall den familjen sänka sin kanske redan låga standard? Skall hustrun få bli enskilt deklarationsobjekt i jordbruksföretag där man och hustru arbetar tillsammans i det egna företaget? Ja, herr talman, frågetecknen är många. Kanske har den här remissdebatten gett finansministern en tankeställare då det gäller skattereformen, kanske en ny infallsvinkel eller ett nytt uppslag. Herr talman! I så fall har den fyllt sin uppgift i en situation då regeringspartiet har en kompakt majoritet i den beslutande riksdagen.

Herr talman! Innan jag går in på mitt huvudsakliga ämne, nämligen en granskning av statsverkspropositionen från miljövårdssynpunkt, vill jag uttrycka min djupa oro inför de nyheter vi dels fick se från Biafra i TV i går och dels de nyheter som vi hörde på radio i morse. Enligt dessa informationer är förhållandena helt annorlunda än den relativt ljusa bild som vi fick förmedlad genom utrikesministern vid interpellationsdebatten i onsdags.

Vi lever här i en idyll i jämförelse med förhållandena där nere. Men, herr talman, vi får ändå bedöma frågorna inte från de hjälpbehövandes synpunkt utan ur vårt eget faktiska läge. Honnörsordet under innevarande år som skall firas som det europeiska naturvårdsåret är miljövård. Om man i den statsverksproposition som vi nu håller på att granska skulle jämföra de av naturvårdsverket begärda anslagen med de belopp som departementschefen efter finansministerns medgivande vågat föreslå riksdagen att anslå till miljövård, så skulle man frestas till omdömet att vi mer i ord än i gärning hedrar det europeiska naturvårdsåret. Men, herr talman, vi vet att så icke är fallet. Efter årtionden av försummelser och blindhet inför vad som i samband med den kemiska och teknologiska industrins utveckling höll på att ske har det på allvar lossnat, när det gäller anslagen till dessa ändamål. Inför hotet av en förskämning av vårt livsrum, vars konsekvenser i den verkliga jämlikhetens tecken måste drabba oss alla, har man äntligen vaknat. I den mån skiljaktigheter finns mellan de olika partierna gäller de inte behovet av åtgärder för att skydda och vårda vår livsmiljö. Därom tror jag vi är helt ense. Vad vi kan vara oense om är omfattningen och arten av insatserna. Vid bedömningen därav måste vi ta hänsyn just till de tidigare försummelserna och sätta in de största resurserna där faran är mest överhängande och där omedelbara åtgärder således är av behovet. Ett annat område där snabba åtgärder måste till, fastän någon överhängande hälsofara ej kan anses föreligga, är säkerställandet av naturreservat och fritidsområden. Detta är dessutom en tillfällig åtgärd, som inte behöver föra med sig ständigt steg rade utgifter, eftersom ju ett område inte behöver förvärvas mer än en gång och eftersom även ersättningar för markupplåtelser ofta kan lösas med engångsersättningar. Från denna synpunkt kan det begärda förslagsanslaget på 9 miljoner kronor te sig ganska njuggt i jämförelse med det av länsstyrelserna beräknade medelsbehovet av 30,3 miljoner kronor. Ändå måste man medge att departementschefen just på denna post räknat upp beloppet med 1 miljon kronor från det av naturvårdsverket äskade anslaget på 8 miljoner kronor. Anmärkas bör nog att länsstyrelserna i dag har betydligt större möjligheter att korrekt bedöma medelsbehovet än tidigare, då framför allt bristen på värderingsmän och överblick över objekten tvingade fram belopp som byggde på mer eller mindre lösa uppskattningar. Man borde därför nu ha tagit större hänsyn till länsstyrelsernas beräkningar än man gjort tidigare. Om man således kan konstatera att förslagen över lag nedskurits väsentligt, är det givetvis ändå mycket lätt för jordbruksministern att peka på den utomordentliga generositet man visat miljövården under senare år i jämförelse med tidigare och framför allt under naturvårdsåret 1970, som ju även råkar vara ett valår. Startar man från inget eller från mycket litet så blir uppgången storartad, och allra finast om man räknar i procent. Men jag skall vara generös och i stället peka på den snabba utveckling som trots alla brister har skett.

Slutligen fick vi förra året den miljöskyddslag med koncessionstvång för industrietablering som vi hoppas så mycket av. År 1967 försökte vi från oppositionen motionsledes att få en generaldirektör som chef för det av oss som ytterst betydelsefullt bedömda naturvårdsverket, men den motionen avstyrktes av utskottsmajoriteten. Året därpå fick vi ändå på andra vägar vår generaldirektör, och i förra årets petita som ligger till grund för anslagsäskandena nu är man redan beredd att begära en överdirektör som stöd. Nog rör det sig på detta område. Låt mig i det sammanhanget påminna om den farhåga jag i samband med behandlingen av forskningens organisation uttalade, nämligen den att man lastade på naturvårdsverket alltför vittomfattande uppgifter så att dess chef och verket, som vi väntat oss så mycket av, skulle bli överbelastade och inte orka med sin ytterst betydelsefulla uppgift. Den faran tycker jag fortfarande är akut, och det är alltjämt min åsikt att man bort ge forskningen på vattenoch luftvårdsområdet en fristående ställning och utökat den med en avdelning för bullerforskning, då maskinkulturen visat sig vara en större mental risk än man tidigare räknat med. Från folkpartiet söker vi i en partimotion dra upp riktlinjerna för den miljövårdspolitik som vi vill se under 1970-talet, då vi även väntar oss resultaten av de lagar och den forskning som förts fram under 1960-talet. Jag skall inte här redogöra för denna politik, men jag vill betona att vi av statsfinansiella skäl ålagt oss stark återhållsamhet när det gäller nya kostnader. Vi vill från vår sida i stället medverka till att varje krona blir väl utnyttjad och sättes in på den plats där den kan ge mest utbyte. Därmed vill jag ha sagt att vi när det gäller vårt folks hälsa i nuet och kanske ännu mer för framtiden är beredda att göra de största uppoffringar. Vid detaljstudier av statsverkspropositionen i dessa frågor finner man till sist en liten ljuspunkt och har ett önskemål. Ljuspunkten gäller en av lantbrukshögskolan begärd tjänst som statsagronom i vattenvård. Vi inom jordbruksutskottet har på ort och ställe varit i tillfälle att studera det forskningsarbete på detta område som med kortfristiga forskningsmedel har bedrivits, och vi har imponerats därav. I motioner och utskottsreservationer har vi därför under de senaste två åren sökt få en garanti för arbetets uppföljande genom att tillskapa en fast tjänst som statsagronom. Men förgäves; avslag mötte, senast under vårriksdagen 1969, det motionspar under vilket jag stod som första namn i denna kammare. I årets statsverksproposition meddelar emellertid departementschefen att han räknar med att det skall kunna utgå medel till tjänsten från anslaget för miljövårdsforskning. Är det trägen som vinner, eller har jordbruksministern även han övertygats om att här drivs en målmedveten forskning med direkt praktiska resultat och av mycket stor betydelse, icke minst för jordbruket? Så till förhoppningen. Vid fördelning av bidragen till kommunala avloppsreningsverk efter reningsgrad med lägst 30 och högst 50 procent av kostnaden har det uppgivits, att bidrag inte beviljas för den del av anläggningskostnaden som belöper på industrier vilka använder sig av reningsverken. Många sådana industrier har ringa ekonomisk bärkraft men vid ekvivalent beräkning så stor andel i föroreningen, att det är omöjligt att ålägga dem full andel i reningskostnaderna för denna del. Skulle man här inte kunna lämna bidrag ur anslaget till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin? För detta ändamål skall ju i år liksom förra året anslås 50 miljoner kronor, och ytterligare tre år framåt skall det utgå 50 miljoner kronor per år. Bidraget är visserligen högst 25 procent, men syftet är ju detsamma, nämligen att rena industriutsläpp, och bidraget skulle väsentligt underlätta för kommunerna att bygga högklassiga reningsanläggningar. Slutligen vill jag, herr talman, uttala en förhoppning om fortsatt utveckling på miljövårdens område, så att vi blir ett föregångsland och ett värdigt värdland för den stora internationella konferens om dessa frågor som på Sveriges initiativ i FN förlagts till vår huvudstad år 1972.

Herr talman! Jag har äran att vara sist anmäld i denna debatt och har nåtts av meddelandet att jag har möjlighet att bli historisk: om jag bara håller på inte alltför kort stund, har vi möjlighet att i första kammaren hålla en längre remissdebatt än andra kammaren. Det lär vara mycket länge sedan sist, om det någonsin förut hänt! Dessutom har jag dristat mig att ta med ett tryckt verk, icke för att läsa upp det helt och hållet och slå rekord men dock använda det. Jag hoppas man kan göra det vid denna tidpunkt i debatten, utan att det tryckta verket skall uppfattas som ”fjomperi”. Jag anknyter alltså till statsministerns anförande. Han åberopade samma verk och yttrade i debatt med herr Helén: ”Vad jag sade stämmer emellertid i stort sett med vad som sägs i en doktorsavhandling av Leif Lewin, som har sammanfattat just debatten om utvecklingen under 1960-talet, som veterligen har fått högsta betyg vid Uppsala universitet och numera används i undervisningen i alla våra läroanstalter. Den saken är alltså redan avklarad.” Jag tror att många som diskuterat med socialdemokrater under senare år har fått denna bok åberopad; den bevisar så mycket. Däremot, herr talman, har jag veterligen aldrig träffat någon sådan debattör som läst boken. De som använder den gör det ytterst sällan för att bevisa någonting om socialdemokratins historia, ty om den råder mycket delade meningar mellan de debattörer som i övrigt åberopar boken. Le Wwins tes om regeringspartiet är att partiet haft en ideologi utan att riktigt veta det. Tar man Lewins bok som en oöppnad bibel, kan man väl se boken i den här meningen som beskrivande en gudomlig rörelse, där profeterna inte riktigt förstått vad de talat om men där Lewin kommer som ett slags Messias och förklarar det hela. Författaren söker bevisa en tes, nämligen att planhushållningstanken är den viktiga — socialiseringstanken däremot mer underordnad. För att bevisa denna tes väljer han citat i stora mängder; det är en mycket tjock bok. Lewins sammanfattningar och direktcitat skall bevisa att utvecklingen gått som han säger. Ibland blir det en enskild riksdagsman, ibland en lokal tidning, ibland ett statsråd, ibland partiledaren — allt blandas till en väldig mängd. Men han ägnar sig inte åt att undersöka hur förkunnelsen i stort förändrats under en period hos en viss kategori, t.ex. partiets alla remissdebattsdeltagare under en period jämfört med samma herrar under en annan Period, alla statsråd under en viss period jämfört med tidigare, alla kongresstalares eller partiledarskiktets uttalanden under en period jämfört med en annan. Han har inte använt vad som kallas kvantitativ analys, och detta har såvitt jag känner till alla statsvetare som skrivit om boken kritiserat. Man kan enkelt uttrycka det så: vill jag bevisa att socialdemokratin under 1930-talet inte ville förstatliga men under 1960-talet ville göra det då väljer jag Anders Örne på 1930-talet och Bosse Ringholm på 1960-talet och andra som sagt något mittemellan under åren däremellan. Vill jag bevisa motsatt tes väljer jag Georg Branting på 1930-talet och Hans Hagnell på 1960-talet. I ett parti med tillräcklig bredd har jag möjlighet att bevisa på olika vägar, krokiga eller raka, vad jag vill. Författaren har alltså gjort det urval som passar honom. Någon annan skulle med lika stor eller rättare sagt lika liten veten skaplig rätt säga att utvecklingen varit en annan. Bara en liten iakttagelse: kooperatörerna glöms helt. Alla inser självklart att socialdemokratins inställning till näringspolitiken inte kan ha undgått att påverkas av dessa tusentals människor ute i de lokala konsumtionsföreningarna som hörde Axel Gjöres, Anders Örne eller Albin Johansson. De finns inte med; de kanske inte passade riktigt i mönstret. Ibland är det något annat som inte heller passar in i mönstret, t.ex. 27 punktsprogrammet, som förklaras inte riktigt ge uttryck för vad partiet tyckte. Det som uttrycks är de källor som säger det som skall stämma för att Lewins teori skall vara riktig. Herr talman! Jag är inte ute för att försöka säga någonting om socialdemokratins idéutveckling. Jag pratar bara om Lewins vetenskapliga metodik, och den är rätt ointressant när det gäller socialdemokratin, eftersom socialdemokraterna själva tydligen inte tillmäter hans yttranden någon större betydelse; i varje fall åberopar man dem sällan för det egna partiet. Men man åberopar boken för att säga att de andra partierna är alldeles omöjliga, att de står vid sidan av utvecklingen. Herr Lewin talar om borgerliga uppfattningar, och han har en massa litteratur som skall visa vad de borgerliga tycker. Jag har gått till personregistret och sammanställningen bak i boken för att se vad det är för litteratur han använt. Den litteratur som är skriven av namngivna författare rymmer 61 arbeten av aktiva högermän, 20 av liberaler och 7 av centermän. I debatten, som den beskrivs i boken, tilldrar sig PHM byråerna en mycket central roll. Den mest väsentliga enskilda boken är Vägen till träldom. För egen del har jag under åtminstone ett 15-tal år arbetat i ett parti som inte trott på socialisering. Men jag har inte läst Vägen till träldom, jag har knappast ens hört talas om Johan Hansson, den man som i slutet på 1940 talet bildade Sveriges rättsförbund med utgångspunkt i Henry Georges jordläror. Men för Lewin är Hansson en viktig man, en av de centrala i efterkrigstidens idédebatt, en av de ledande på den borgerliga sidan. Det är vad man närmast få intryck av. Hansson beskrivs — däremot inte exempelvis den liberala ungdomsrörelsen och dess talesman under 1940-talet, 1950-talet och 1960-talet. Våra näringspolitiska program, sociala program och kongresser behandlas inte. Den kommunistiska ungdomsrörelsen ända till nutid blir däremot viktig. Therborns nyvänsteridéer beskrivs tämligen ingående, men framför allt de konservativa ungdomsoch studentrörelserna. Det är ett helt knippe böcker och skrifter därifrån som bildar ett väsentligt underlag för avhandlingen. Urvalet är med förlov sagt rena nippran. Av folkpartiets 1930-talspolitiker finns ganska många medtagna: Ivar Österström, Ernst Åqvist, Kvarnzelius, Sam Larsson, Eliel Löfgren, Ola Jeppsson, Gerard de Geer, C. G. Ekman, Elof Ericsson, Johan Bergman och Gustaf Andersson. Det blev ganska många herrar. Den siste liberal som finns med är Bertil Ohlin.

Han betecknas alltså som ett lysande undantag. Frågan är: undantag från vad? Ja, inte rimligen från resten av folkpartiet — det sägs i varje fall inte i boken. Här kommer jag till en mycket enkel iakttagelse och det är att det inte finns någon liberal efter Ohlin åberopad — icke en enda liberal född under 1900 talet är värd att nämnas i en bok som behandlar planhushållningsdebatten och den politiska debatten fram till 1966 på hösten. När det gäller centerpartiet finns en man som är värd att ta med, Gunnar Hedlund, som finns åberopad och kort citerad på tre ställen. I övrigt finns inte en enda centerpartist född under 1900-talet medtagen — tre centerpartister födda under 1800-talet är däremot med.

Det är möjligt att alla inte känner namnen på slutet, beroende kanske på att några av dessa personer inte har nått riksdagen. Men det är alltså Lewins gamla kompisar i konservativa studentförbundet — det är de personer han har läst med och umgåtts med och blivit skolad av. Lewin är självfallet socialdemokrat i dag. Det har han ofta sagt, och ingen kan tro någonting annat, men han kan naturligtvis inte dölja att han bara ett par år innan avhandlingen blev klar var aktiv inom den konservativa rörelsen och var redaktör för det konservativa studentförbundets tidskrift. Jag skall använda Leif Lewins metodik att citera, men inte för att bevisa en tes — den tes jag skulle kunna bevisa är att Lewin har varit borgerlig, men eftersom han erkänner det själv behövs ingen bevisning. Men jag vill bara anföra några citat av vad han själv skrivit i Svensk Linje 1963. Han skriver på följande sätt: ”Vårt frihetsbegrepp är psykologiskt och idealistiskt och oupplösligt förenat med principen om egendomsägande demokrati. Dessa båda tankegångar ger uttryck för den moderna konservatismens individualistiska människosyn.” Lewin var alltså en av dem som ansåg att egendomsägande demokrati var beteckningen på en politik som inte var socialistisk.

Lewin beskriver det på följande sätt: ”Professor Heckschers kritiska granskning av AP-fondens tillväxt är ett ord i rättan tid... Bertil Ohlin har här bekänt sig till en socialistisk politik. Från borgerlig synpunkt måste Gunnar Heckschers linje vara den enda konsekventa ...”. Han åberopar vidare PHM-kampanjen — det är alldeles uppenbart att han skriver på sin bok — och nämner att svensk borgerlighet hade anledning att vara generad över denna kampanj. Han fortsätter när det gäller Heckschers ATP-utspel: ”Nu har den då angripna parten, socialdemokratin, fullt ut jämställt sig med PHM-byråernas osnygga propagandalögner.” Något senare heter det: ”När nu idé erna förenar bör också ett enda borgerligt parti bildas.

På något sätt passar det tydligen inte längre. Det viktiga är att Lewin mycket klart har beskrivit hur han tolkar vad han kallar för en borgerlig politik. Kännetecknet skulle vara den egendomsägande demokratin och att den är socialist som vill ha kvar AP-fonderna. Med en sådan tolkning av begreppet borgerlig ideologi som sägs förena så många är det lätt att bli konfunderad och vända borgerligheten ryggen. Många har ju beskrivit vad som händer med en renegat: när man hoppar från en flygel till en annan, förstärks övertygelsen om att det man hoppade från var någonting mycket dåligt. Att ställa två positioner, som man försöker få långt ut på flyglarna, mot varandra är en metodik som används för att »underlätta» debatten. Man känner rejäla tag etc. Metoden kallas med ett ord som har blivit ganska populärt för polarisering. Nymarxister använder metoden, och valarbetare — åtminstone i partier som närmar sig flyglarna — använder den med förkärlek. Man ställer sig så långt från varandra att det inte blir meningsutbyte — det blir knivkastning. Ett litet exempel. En kvällstidning här i staden säger ”reaktionär” om så många att ordet mister sin innebörd. Tidningen har självfallet därmed också ställt sig vid sidan om ett meningsutbyte där andra än direkt rättroende kan delta. Lewin är ett exempel på polariseringen, när den drivs långt. Som jag sade, är polariseringen hos Lewin nog inte konstlad, den är inte taktisk utan ärligt känd, därför att han uppfattade politik på det sätt som jag har beskrivit med uttalanden från den tid då han själv var aktiv. Han uppfattar förvisso politiken i dag sådan som han beskriver den, när han ger sina sympatier åt socialdemokratin i debatten. Men om man själv aldrig har varit egendomsägande demokrat eller planhushållningssocialist, så har man litet svårt att känna igen någonting. Det må vara förlåtet, herr talman, att man då är tämligen otillfredsställd med en bok som så att säga opererar bort liberalis men och över huvud taget de partier som inte består av egendomsägande demokrater eller planhushållare. Boken ger naturligtvis inte en helt täckande bild. Och då är jag inte alls lika glad som statsministern över att den boken finns i så många läroanstalter i detta land. För egen del har jag aldrig satt min fot i ett universitet och skulle förvisso heller inte passa där. Jag kan naturligtvis inte från denna talarstol påstå, att det är skandal att man kan bli docent på något så skevt som herr Lewins bok. Jag är kanske inte rätt person, och det är möjligt att riksdagen inte är rätt forum. Jag möts just nu, herr talman, av det glädjande meddelandet att andra kammaren har slutat och vi alltså nått vårt länge eftertraktade mål här i kammaren! Jag känner mig nu oförhindrad att tämligen snart avsluta mitt anförande. Man har försäkrat mig att en student, som använder herr Lewins metodik att inte göra en kvantitativ analys, skulle få undervisning och bli tillrättaförd, om han studerade någon annanstans, t.ex. i Göteborg. Men i Uppsala går det därför att professorn själv lär använda sig av samma hantering, alltså att välja de fakta som passar för att bevisa en på förhand uppställd tes och inte att kartlägga ett område i stort. Jag skall alltså inte underkänna docent Lewin eller ens protestera om och när han blir professor. Men jag vill säga att man blir förskräckt över att de studerande i statskunskap skall få en litteratur, som opererar bort en väsentlig del av den politiska verkligheten. Nästa fas, herr talman, känner jag mig oförhindrad att uttala mig om. Det är då lätt för mig att återknyta till det ämne som jag hade tänkt tala om här i dag, nämligen konsumentpolitiken. Om jag såsom valarbetare stöter på en skrift, om vilken regeringspartiets företrädare gång på gång säger att den bevisar att borgarna är reaktionära och att författaren har fått ett så fint betyg att det inte är någon idé att försöka bestrida vad han säger, då är det fråga om falsk varubeteckning. Då är skriften inte vetenskap utan en valpamflett, låt vara litet väl tjock. Och som valpamflett må den väl betraktas och behandlas, så länge den fullgör en sådan funktion. Herr talman! Därmed anser jag mig kunna avsluta mitt anförande och har bara att säga: Bevara Vindelälven!